Fru talman! Jag vill ge Per Rosengren rätt i att det finns för mycket av krångel och byråkrati och av konstiga regler, speciellt för fåmansföretagen. Man skall inte behöva anlita skatteexpertis och konsulter för att kunna förstå våra skatteregler. Vi har i ett program som vi har kallat En socialliberal modell, 50 steg till fler jobb, sagt att man måste minska krånglet i våra småföretag. Till det som krånglar till det för småföretagen hör bl.a. arbetsrätten, men det mumlas också om förslagen om en tidigareläggning av momsuppbörden. Dessa skulle få förödande konsekvenser just för småföretagen, som har stora svårigheter att själva klara sin redovisning. Jag menar att det finns mycket att göra på detta område.
Fru talman! Jag tror att Isa Halvarsson och jag kan vara eniga. Jag tror att Folkpartiet och Vänstern tillsammans kan jobba för bättre och enklare regler för småföretag och verkligen kan ta tag i skattepolitiken. Jag vill inte just nu diskutera arbetsrätten, eftersom det är skattepolitiken som vi behandlar. Däremot lutar jag när det gäller momsuppbörden åt samma uppfattning som Isa Halvarsson, att den likviditetsindragning som kan ske under framför allt de kortare perioderna kan komma att medföra väldigt stora problem, speciellt för små företag, enskilda firmor och handelsbolag. Vi får väl se om övningarna natten mellan den 4 och 5 april mellan Socialdemokraterna och Centern har givit frukt även på detta område. I annat fall kan vi kanske enas om någon form av reservation i det sammanhanget.
Fru talman! Per Rosengren känner att han i motsats till mig lever i den verkliga världen. Han säger att han har kännedom om många småföretag och har jobbat som konsult för sådana. Jag har i bara 30 år arbetat enbart i företag, både stora och små, och är delägare i småföretag. Jag tror att jag med en viss kunskap och med en viss erfarenhet kan uttala mig om de här frågorna. Visst tändes det under den föregående regeringens tid ett hopp bland många företag om att det skulle bli företagsvänliga regler så att man skulle kunna expandera. Det började anställas i företagen. Alla opinionsundersökningar visade också att optimismen bland företagen steg. Per Rosengren säger att det inte är riskfyllt att spara i aktier därför att det inte händer någonting. Är han inte medveten om att börsnoterade företag faktiskt gick i konkurs under den föregående mandatperioden? Det är i allra högsta grad bevis för att aktieägande innebär en risk. Per Rosengren tycker att jag är litet oförskämd som säger att det privata näringslivet har pressats tillbaks av den offentliga sektorn. Vad jag sade var att det inte har skapats några nya jobb inom den privata sektorn sedan 1950 och att näringslivet på den punkten har pressats tillbaks av den offentliga sektorn. Alla som har varit med i lönerörelserna, vilket jag i allra högsta grad har varit, vet också att den offentliga sektorn under en längre period var löneledande. Det skapade sådana förutsättningar att det inte var möjligt för det privata näringslivet att expandera.

Fru talman! Det handlar inte om miljoner, Carl Erik Hedlund, utan om miljarder i stöd. Till detta skall läggas alla de beställningar som gjordes under uppbyggnaden av den offentliga sektorn på framför allt 60 och 70-talen. Offentliga sektorn köpte otroligt mycket av just privat näringsliv. Det var faktiskt detta som byggde upp stora delar av svenskt näringsliv. Hur hade Ericsson klarat sig i konkurrensen om man inte hade haft Televerket som en samarbetspartner i sammanhanget? Carl Erik Hedlund återkommer till att näringslivet vill ha stabila och enkla regler. Men Carl Erik Hedlund kan ännu inte svara på varför den borgerliga regeringen införde ett så groteskt regelsystem för företagsbeskattningen. Det är tredje gången jag frågar Carl Erik Hedlund detta, och jag lär inte få något svar. Jag förstår varför. Man skäms över det regelsystem för företagssektorn som man har skapat. Man skäms för det. På något annat sätt kan jag inte tolka den tystnad som har rått här när det gäller företagsbeskattningen.

Fru talman! Låt mig inleda med en kommentar till Rolf Kenneryd, som nämnde mitt namn tidigare i debatten. Jag tycket att det är bra att Centerpartiet anser att det inte skall finnas något glapp i kvittningsrätten under 1995. Jag antar att Centerpartiet kommer att stödja den reservation som finns i betänkandet om skattepolitiken. Men jag har fortfarande inte fått något svar på frågan varför detta glapp har uppstått. Kanske kan Lars Hedfors ge svar på detta i debatten. Nya arbetstillfällen är målet för många av de åtgärder som i dag föreslås i samhällsdebatten. Intresset för nya arbetstillfällen är lätt att förstå med hänsyn till arbetslöshetens mycket negativa konsekvenser för den enskilde, samhället och inte minst för samhällsekonomin. Förväntningarna på nya arbetstillfällen riktas i första hand mot de mindre företagen. Det är naturligt med utgångspunkt från att studier av svenska företag visat att ca 70 % av nya arbetstillfällen genererats i mindre företag. Två tredjedelar av dessa 70 % har uppstått genom ökad sysselsättning i befintliga företag, medan en tredjedel tillkommit genom nyetableringar. Undersökningar visar också att det endast är 16 % av de små och medelstora företagen som svarat för ökningen. Internationella undersökningar visar likaledes att endast ett fåtal företag åstadkommer expansionen. Detta innebär att småföretagens betydelse för nya arbetstillfällen är stor. Än viktigare i ett långsiktigt perspektiv är dock de små och medelstora företagens bidrag till förnyelse och tillväxt. Kristdemokraterna vill utveckla tjänstesektorn. Tjänstesektorn sysselsatte 1993 70 % av arbetskraften och stod för 68 % av produktionen. Privata tjänsteföretag stod för 38 % av sysselsättningen och 47 % av produktionen. Den offentliga sektorn stod för 32 % av sysselsättningen och 20,5 % av produktionen. Industrin stod endast för 26 % av sysselsättningen och 30 % Vartannat nystartatat företag är ett tjänsteföretag. Enligt Statistiska centralbyråns prognosinstitut kommer uppdragsverksamheten att vara den stora tillväxtsektorn fram till år 2015. Det handlar om branscher som bygg och anläggningsbranschen och om data, miljö, ekonomi, försäkringar, medier, reklam, underhållning, turism, restauranger, frisörer, skomakare, bilreparatörer, städbolag och tvättinrättningar. En politisk stimulans för att påskynda denna utveckling skulle få påtagliga positiva effekter på antalet nya jobb. En radikal sänkning av tjänstemomsen från 25 till 12 %, som kristdemokraterna föreslår, skulle öka efterfrågan på olika tjänster inom bl.a. nämnda branscher och rikta sig till såväl andra företag som hushåll. Det skulle därmed ge många nya jobb. En säkning av tjänstemomsen är betydligt viktigare än en sänkning av matmomsen. I vårt förslag ingår även en sänkning av arbetsgivaravgifterna med 1,5 procentenhet. Fru talman! Nationalekonomerna har länge haft problem med att visa hur skattetrycket påverkar tillväxten. Nu har de fått hjälp av professor Arne Bjerhammar, som ingående prövat frågan teoretiskt. I en artikel i Lantmäteritidskriften, nr 6 1994, skriver Bjerhammar och Curt Nicolin att höga skatter ger sämre ekonomi. Det visar på ett högst signifikant samband mellan skattetryck - skattekvoten - och bruttonationalprodukten, dvs. BNP. Att vi med nuvarande skattenivå vingklipper bruttonationalprodukten långsiktigt är särskilt allvarligt för en ekonomi som Sveriges med avseende på hur detta påverkar möjligheterna att sanera skulderna. Fru talman! Skattesystemet måste vara så utformat att det skapas incitament för företagande. Skattesystemet bör så långt som möjligt vara neutralt, dvs. att beskattningen inte skall få påverka ett företags val av finansiering med nyemission eller lån. Avkastning av kapital bör behandlas likvärdigt i skattehänseende. De överväganden som gjordes hösten 1993 när den dåvarande riksdagen införde ett system för enkelbeskattning av bolagsinkomster utgick från detta grundläggande förhållande. Den dubbelbeskattning som tidigare gällde innebar att avkastning på det riskbärande egna kapitalet i aktiebolag normalt beskattades med 51 % medan avkastningen på riskfritt sparande beskattades med 30 %. Detta förhållande försvårade riskkapitalförsörjningen och därmed den expansion som kan ge de nödvändiga nya arbetstillfällena i privat sektor. Hösten 1994 genomfördes på förslag av den socialdemokratiska regeringen en rad ändringar som innebär försämrade villkor för företagande. Bl.a. återinfördes dubbelbeskattningen av det egna kapitalet. Denna åtgärd medför negativa effekter för expansion och nyföretagande, särskilt med hänsyn till de svårigheter att få tillgång till riskvilligt kapital som företagen har i dag. Det är ingen tillfällighet att en enkelbeskattning står högt på företagarnas lista över önskvärda politiska åtgärder. Reglerna för beskattning av delägare i fåmansföretag måste reformeras så att de ger bättre förutsättningar för företagande och nyföretagande. Regeringen bör se till att dessa frågor får en skyndsam behandling. Kristdemokraterna anser att riksdagen bör besluta om en återgång till neutral beskattning av kapitalinkomster genom slopad dubbelbeskattning. Regeringen bör få i uppdrag att lägga fram erforderliga förslag till riksdagen med sikte på att riksdagen skall kunna fatta beslut om lagstiftningen tidigt under hösten 1995. Denna fråga väntar på ett svar. Fru talman! Jag står bakom samtliga kristdemokratiska reservationer i betänkandet men yrkar endast bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Sveriges ekonomi har på förfärande kort tid raserats. Mellan åren 1991 och 1994 fördubblades den svenska statsskulden, femdubblades det svenska budgetunderskottet och tredubblades arbetslösheten. Som vi hörde tidigare i debatten gick mellan Det är en förfärande utveckling. Det är nu den socialdemokratiska regeringens minst sagt otacksamma uppgift att försöka ta oss ur detta ekonomiska moras. Det kräver naturligtvis uppoffringar. Det kräver besparingar. Vi vet att det är någonting som drabbar folk med relativt små inkomster hårt. Det är smärtsamt för dem som drabbas. Det är faktiskt också tungt för oss som tvingas fatta dessa beslut. Men det är nödvändigt. Det är nödvändigt att vi gör det nu. Om vi väntar till en kommande lågkonjunktur kommer det att bli etter värre. Skall man göra sådana uppoffringar och besparingar måste de, på ett eller annat sätt, kunna upplevas som någorlunda rättvisa. Det är här skattepolitiken kommer in i bilden. Skattepolitiken är förmodligen det bästa fördelningspolitiska instrument vi har att tillgå. Det är det instrument vi kan använda för att se till att höginkomsttagare och kapitalägare får bära en större andel av krisens bördor än andra människor. Det är detta den socialdemokratiska regeringen har gjort och håller på att göra. Vi höjer skatterna på kapitalinkomster kraftigt. Vi inför en s.k. värnskatt för inkomster över ca 200 000 kr. Vi ser till så att förmögenhetsskatten blir kvar. Vi ser till att skärpa beskattningen av pensionssparande. Summan av dessa åtgärder blir faktiskt en ökad skattebelastning på kapitalägare och höginkomsttagare på i storleksordningen 20 miljarder kronor. Det kritiseras nu av moderater, folkpartister och kds:are, samtidigt som dessa partier föreslår större besparingar än vi socialdemokrater. Det var precis så man gjorde när man satt i regeringsställning. Man sänkte skatterna för höginkomsttagare och kapitalägare samtidigt som man genomförde kraftiga försämringar för låginkomsttagare. Det är det som skiljer oss åt i så stor utsträckning. Nu kan vi se i reservation nr 1 att moderater, folkpartister och kds:are upprepar kraven på att man skall avskaffa skatten på aktieutdelning. Det är, enligt mitt förmenande, minst sagt stötande. Samtidigt framför man långt gående sparkrav på låginkomsttagare. I dag kan vi i tidningarna dessutom läsa om att aktieutdelningarna ökar kraftigt. Detta förslag motiverar man på två sätt. Det gjorde också Carl Erik Hedlund i sitt anförande. För det första säger man att det leder till en stimulans för investeringar och sysselsättning. För det andra säger man att avkastning av kapital bör behandlas likvärdigt i skattehänseende. Om de två sakerna är följande att säga. Det finns andra och bättre sätt att stimulera investeringar. Jag tror t.ex. att den svenska bolagsskatten är viktigare för investeringarna än skatten på utdelningar. Dessutom är det ytterligt tveksamt om en sänkning av skatten på utdelningar över huvud taget har någon effekt på sysselsättningen. Per Rosengren var inne på detta litet grand. Sveriges främste expert på företagsbeskattning, Jan Södersten i Uppsala, hävdar mycket bestämt att det inte har någon effekt på investeringar och sysselsättning. Man säger att avkastning av kapital skall behandlas likvärdigt. För oss socialdemokrater är det precis lika viktigt att olika typer av inkomster beskattas likvärdigt, att inkomster av arbete och inkomster av kapital beskattas lika mycket. Enligt de borgerligas förslag skulle inkomster av kapital behandlas fördelaktigare. Om man skapar olika skattesatser i kapitalbeskattningen leder det dessutom obönhörligen till skatteplanering. Om det finns en skattesats på 0 % för en typ av inkomst av kapital och en annan skattesats på 30 %, säger det sig självt att många försöker förvandla den inkomst som skall beskattas med 30 % till en som beskattas med 0 %; skatteplaneringen är i full gång. Fru talman! Jag tänkte något kommentera en del av de andra reservationerna som är knutna till betänkandet, dock inte alla. I reservation nr 2 från Vänsterpartiet pläderas för att man skall höja företagsskatten. Det är möjligt att man kan göra det. Men jag tror att det är direkt felaktigt att göra det just nu. Visserligen är bolagsbeskattningen gynnsam i Sverige. Den är förmodligen gynnsammast i Europa. Men den har en stor betydelse för investeringsbenägenheten, till skillnad från utdelningsskatten. Därför yrkar jag avslag på den reservationen. I reservation nr 3, också den från Vänsterpartiet, pläderar man för att de 2 miljarder som är avsatta för näringslivet i kompletteringspropositionen skall gå till mindre företag. Men det är ju precis vad som sägs i betänkandet. Det är precis vad som aviseras i kompletteringspropositionen. Jag betraktar nästan den reservationen som något slags okynnesreservation från Vänsterpartiets sida. Vad göras skall är redan gjort i det fallet. I reservation nr 6, också den av Vänsterpartiet, begärs en översyn av skattereglerna för enskilda företagare. Också det är att slå in öppna dörrar. Det begärde vi socialdemokrater redan när reglerna antogs för ungefär ett och ett halvt år sedan, och det pågår ett arbete med detta i Finansdepartementet. Så man kan fråga sig varför Vänsterpartiet nödvändigtvis måste reservera sig på den här punkten. Jag tycker nog att Per Rosengren borde tala med litet mindre bokstäver. Han talar om att den här beskattningen av egenföretagen är "grotesk". Men, Per Rosengren, Vänsterpartiet var faktiskt med om att fatta det här beslutet. Det ni, och också vi socialdemokrater, sade var att beslutet måste utvärderas och följas upp, och en sådan utvärdering är alltså på gång. I reservation nr 7 av moderater och kds krävs en reformering av reglerna för beskattning av fåmansföretagen. Jag skulle vilja gå så långt som till att säga att det kravet har litet av löjets skimmer över sig. Vilka var det som införde de nuvarande reglerna för fåmansföretagen? Jo, det var just den borgerliga regeringen, där både kds och Moderata samlingspartiet var med. Även kring detta pågår i regeringskansliet ett arbete, som går ut på att försöka förenkla och ställa till rätta det som ni ändrade på under er regeringstid. Slutligen till reservation nr 9 av kds, som gäller avdragsrätt för kapitalförluster vid rån. Man kräver att en lagstiftning införs omedelbart, fr.o.m. den 1 juli 1995. Jag frågar mig då: Varför har man i kds plötsligt blivit så het på gröten? Det här var en fråga som aktualiserades för mycket länge sedan. Den borgerliga regeringen hade tre år på sig och gjorde absolut ingenting förrän i allra sista sekunden, i juni månad förra året, då man tillsatte en utredning. Den utredningen är på gång, och den skall, precis som den borgerliga regeringen beställde, vara färdig före 1995 års utgång. Jag tycker att vi skall låta den utredningen arbeta färdigt. Fru talman! Jag skall avsluta med att yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på reservationerna.

Fru talman! Lars Hedfors glömde att berätta att lågkonjunkturen och den dåliga ekonomin för Sverige började 1989-1990. Socialdemokraterna klarade inte upp problemen, och det var väl en av anledningarna till att man förlorade valet 1991. Lars Hedfors hänvisade också till en professor, som sade att dubbelbeskattningen inte spelade någon roll. Jag kan hänvisa till en annan professor, Leif Mutén, som var med vid samma utfrågning. Han menade att dubbelbeskattningen spelar roll för företagandets intresse av att växa. Lars Hedfors sade också att vi andra insinuerade att Folkpartiet skulle göra större besparingar än Socialdemokraterna. Det är faktiskt inte sant. Folkpartiet anser att det är viktigt att man behåller 80 procentsnivån i socialförsäkringssystemen. Det håller vi fast vid också fortsättningsvis i den motion som vi väcker i dag i samband med kompletteringspropositionen. För övrigt tyckte vi inte om den neddragning av barnbidragen som Socialdemokraterna genomförde.

Fru talman! Bara en kort kommentar till frågan om dubbelbeskattningen och professor Mutén och vad han sade när vi diskuterade frågan. De enkla, logiska och klara fakta när det gäller den s.k. dubbelbeskattningen är ju att om man i Sverige sänker utdelningsskatten till 0 kr får det naturligtvis betydelse för svenska aktieägare. De kommer att köpa mer, men i motsvarande grad blir det intressant för utländska aktieägare att sälja sina aktier. Så resultatet blir förmodligen inga nya pengar till investeringar, utan resultatet blir en gigantisk kapitalexport till USA, Schweiz och andra länder. Det är tyvärr det som blir resultatet, och där har alltså Leif Mutén fel. Det här är ganska enkelt och borde vara fullständigt självklart. Dessutom är det minst sagt stötande att man på vanliga, hederliga arbetsinkomster får betala 30 % och mer i skatt medan man slipper betala ett enda öre på utdelningsinkomster. Det kan inte vara fördelningspolitiskt riktigt. Det kan inte vara rättvist. Isa Halvarsson nämner lågkonjunkturen 1990. Ja, det är riktigt att ni hade otur på den punkten i och med att vi då gick in i en lågkonjunktur. Men ni gjorde fel saker då. När man går in i en lågkonjunktur skall man absolut inte strama åt, men det var det ni gjorde. Ni höjde skatterna för vanligt folk. En metallarbetare fick en höjning av skatten med 6 000 kr. Möjligheterna att konsumera sjönk, efterfrågan sjönk, produktionen sjönk, arbetslösheten ökade. Det var det som var bekymret för er.
Fru talman! Ett av problemen med dubbelbeskattning på aktier är att det i och med detta blir mer lönsamt att låna, och det var vad företagen gjorde. Väldigt många erfarna konkursförvaltare och bankföreträdare menar att många av de konkurser som tyvärr inträffade under lågkonjunkturen hade kunnat undvikas om företag som var sunda och som hade haft förutsättningar att klara krisen om de hade haft en bättre soliditet hade sluppit lånefinansiera och i stället hade kunnat öka sitt aktiekapital. Vi ser ju hur få företag vi har och hur få företag som vill expandera, så vi är tvungna att göra någonting på den här fronten.
Fru talman! Jag tror inte att detta skulle ha ökat företagarnas aktiekapital. De många konkurserna var ett resultat av lågkonjunkturen, det är riktigt, men det var också ett resultat av att ni förde fel politik. Naturligtvis måste ni ta ett ansvar för det. Den här utdelningsskatten kan möjligen vara jobbig för dem som har aktier i stora, börsnoterade företag. För småföretagen betyder den däremot väldigt litet. Var och en som har varit ute och träffat småföretagare vet att de säger ungefär så här: För oss är det inget problem, för vi delar inte ut några pengar, utan vi behåller dem i företaget och låter dem arbeta där. Och detta är ju sunt och riktigt.
Fru talman! Jag skall inleda med att yrka bifall till reservation nr 2. Vi står naturligtvis bakom våra övriga reservationer, men eftersom jag vill nedbringa voteringstiden i kammaren yrkar jag inte bifall till dem. Under de första två tredjedelarna av Lars Hedfors anförande trodde jag att han hade kommit in på fel betänkande, för det han sade handlade mest om betänkande 20. Sedan talade han ändå litet grand i slutet av anförandet om företagsskatten. Lars Hedfors kritiserade Vänsterpartiet för att vi diskuterar nivån i skatteuttaget, och han säger att vi vill höja företagsskatten. Det är ett väldigt slarvigt uttryck att säga att vi vill "höja företagsskatten". Vi anger att vi vill höja bolagsskatten från 28 till 30 %, till europeisk miniminivå, men vi anger också att vi vill sänka skatten för små egenföretagare. Vi vill införa ett skatteavdrag i samband med investeringar, vilket skulle gynna småföretag och gynna investeringsnivån i samhället. När det gäller de 2 miljarder som Socialdemokraterna har talat om anser vi att de skall gå till små och medelstora företag, och till skillnad från Socialdemokraterna anger vi också hur detta skall göras. När vi skrev vår motion hade socialdemokraterna över huvud taget ingen aning om hur de 2 miljarderna skulle användas. De nämnde det i alla fall inte i den offentliga debatten eller på något annat sätt. Det är helt fel att påstå att vi skulle slå in öppna dörrar när vi vill ha förändrade regler för egenföretagare. Vi anger ju här hur vi vill att reglerna skall ändras. Det kan därför inte vara fel att yrka på att det skall genomföras. När det sedan gäller den gamla K-SURV:en m.m. har vi aldrig stått bakom sådana regelsystem. Under den föregående mandatperioden satt vi bara på observatörsplats i utskotten, och vi hade ingen större möjlighet att påverka arbetet i utskotten. När det gäller de krångliga skattereglerna för expansionsmedel framför allt för småföretag har vi hela tiden sagt att de måste förändras. Man kan inte fortsätta med dessa regelsystem.
Fru talman! Det är riktigt, som Per Rosengren säger, att ni i Vänsterpartiet inte satt med vid bordet i utskotten. Men ni hade hela tiden möjlighet att avge viljeyttringar. Det gjorde er representant, och han hade inga invändningar när det gällde detta "groteska förslag", som Per Rosengren kallar det. Jag tycker att Per Rosengren skall försöka förklara det. Om ni inte satt med i utskottet satt ni i alla fall i riksdagen. Här röstade ni ju för det här förslaget och också för att det skulle utvärderas. Det var precis det som vi socialdemokrater sade, och det är just det som är i gång. Ni slår alltså in öppna dörrar så att det bara brakar om det. När det gäller de 2 miljarderna är det så att vi för en dialog med näringslivet om hur de bäst skall användas. Det råder inget som helst tvivel om att det är de små företagen som vi avser. Det står i klartext i kompletteringspropositionen. Ni säger att ni vill genomföra förbättringar för egenföretagare, och så rabblar Per Rosengren upp ett antal avdrag och ändringar. Jag är helt övertygad om att det skulle krångla till beskattningen ännu mer.
Fru talman! Att ta bort egenavgifterna på resultat under 40 000 kr skulle inte krångla till skattereglerna ett dugg. Det skulle läggas in i skatteuträkningsprogrammet, så det har egentligen ingenting med företagsbeskattningen att göra i det avseendet. Jag har studerat våra skattemotioner från de senaste åren, och vi har vid varje tillfälle gått emot t.ex. SURV-reglerna och de andra dispositionsreglerna, som har inneburit problem för många. Man tog bort SURV-reglerna och införde expansionsmedel och räntefördelning, och vi har inte heller varit positiva till de delarna i våra skattemotioner. Jag tror att Lars Hedfors skulle må bra av att läsa våra motioner i det avseendet.
Fru talman! Jag vill bara kort konstatera att jag mycket noggrant har läst Vänsterpartiets motioner, och jag vet precis vad som står i dem. Jag vet också att ni tidigare har ställt upp när det gäller egenföretagen. När nu Per Rosengren står här och säger att reglerna är groteska tycker jag att det är litet väl magstarkt.
Fru talman! Lars Hedfors historieskrivning var något begränsad i tiden. Han pratade om att vi under perioden 1991-1994 hade haft en oroväckande utveckling. Jag tycker att man skall anlägga ett något längre historiskt perspektiv. Både Lars Hedfors och jag är intresserade av historia, och jag tycker att vi kan börja 1970, då kurvorna för utvecklingen av Sveriges bruttonationalprodukt och inom OECD går isär. Det är efter 1970 som vi har haft en ofördelaktig utveckling i Sverige, som har tagit ned oss som industrination till den position där vi är i dag, på sjuttonde plats i OECD:s statistik. När det gäller det vi nu diskuterar, nämligen företagsbeskattningen och speciellt dubbelbeskattningen, har vi i skatteutskottet konstaterat att det föreligger en brist på riskkapital i Sverige. Då är min enkla fråga: Hur kommer det sig att skatteutskottets majoritet fortfarande motsätter sig att man avskaffar dubbelbeskattningen, när beskattningen på riskfritt kapital är lägre? Jag vill inte höra svaret från Lars Hedfors att de beskattas lika, dvs. med 30 %. För att kunna ta fram aktieutdelningen tvingas ju företagen också beskatta vinsten i företagen. Detta höjer otvetydigt avkastningskravet.
Fru talman! När det gäller svaret är det väl i varje fall jag som bestämmer hur det skall se ut. Jag skall försöka förklara varför vi inte vill gå med på förslaget om att ta bort utdelningsskatten. Det finns tre mycket klara, distinkta och tydliga skäl för det. Det första handlar om fördelningspolitik. Jag är inte säker på att min pedagogik räcker för att förklara det för Carl Erik Hedlund; det brukar inte vara så väldigt lätt. Men det är inte rimligt att man tar ut 30 % i skatt av en kommunalarbetare, en metallarbetare eller vad det nu är, samtidigt som den som sitter och lyfter utdelningsinkomster inte betalar ett enda öre. Det är fördelningspolitiskt orimligt. Det andra skälet handlar om skatteplanering. Ni genomförde under er tid en förändring av kapitalbeskattningen som öppnade för en väldig skatteplanering. Det säger sig självt att om man har inkomster som beskattas med 50 % och kanske mer medan andra inkomster beskattas med 0 %, då sätter kreativiteten i gång hos människorna. Då försöker man förvandla de högbeskattade inkomsterna till lågbeskattade. Det tredje skälet är det som Per Rosengren var inne på i sitt anförande, nämligen att det är oerhört fördelaktigt att spara i aktier. Jag har framför mig en stor annons utgiven av Aktiefrämjandet, där man pläderar för aktiesparande. Där står det ordagrant så här: "Ingen annan sparform är så lönsam för den enskilde som aktiesparande. Ett kapital som i början av 1900-talet satsades på aktier har femtonfaldigats sedan dess i fast penningvärde." Femtonfaldigats!
Fru talman! Varken Lars Hedfors eller Anita Johansson tidigare i dag har svarat på frågan varför vi skall ha ett glapp i kvittningsrätten under just 1995. Det är inte rimligt att Sverige skall riskera att nya företag inte startas på grund av att kvittningsrätten dröjer. Lars Hedfors talade också om det stötande med att ha en enkelbeskattning. Om jag förstod Lars Hedfors rätt är det mindre stötande eller inte alls stötande med en dubbelbeskattning. Frågan är om en trippelbeskattning är ännu mindre stötande eller t.o.m. positiv. Vidare talade Lars Hedfors om fördelningspolitiken. Jag är förvånad över att regeringen har en sådan orättvis fördelningspolitik. Låt mig bara nämna barnbidraget, som man sänker för alla oavsett inkomst. Inte heller kompenserar man kommunerna för de avdragsgilla egenavgifterna, något som Lars Hedfors i februari hoppades att finansministern skulle göra. Detta drabbar nu vård och omsorg inom kommunerna.
Fru talman! Jag tror inte att jag behöver upprepa alla de skäl som tidigare har nämnts till att vi behöver öka egenavgifterna, sänka barnbidragen och andra sådana här obehagliga beslut. Det har vi motiverat väldigt utförligt. När det gäller det glapp i kvittningsrätten som Michael Stjernström talar om vill jag säga att det naturligtvis tar litet tid innan man kan återinföra något sådant. Framför allt tar det tid om man vill utforma det på ett sådant sätt att det inte kan användas för skatteplanering i framtiden. Det är omsorgen om detta som gör att det tar litet tid.
Fru talman! Jag har i mitt tidigare anförande talat om vikten av långsiktighet och stabilitet. Bland det värsta en företagare vet är osäkerhet. Jag vill uppmana regeringen och socialdemokraterna här i riksdagen att så fort som möjligt komma till skott på den här punkten. Osäkerheten är inte bra för företagarna.

Fru talman! Kriminalvårdslagstiftningen, alltså lagen om kriminalvård i anstalt, är ständigt aktuell. I dag skall vi besluta om vissa ändringar i dessa lagrum. I betänkandet, som har beteckningen 1994/95:JuU20, behandlas också förslag om ändring i rättegångsbalken. Det avsnittet handlar om kroppsvisitation, och där är vi i justitieutskottet eniga. Det föreligger också enighet om betydande delar av förslaget. Detta sedan socialdemokrater och andra partiers företrädare biträtt förslag från oss moderater. Så är det med våra reformförslag beträffande närhetsprincipen som är framförda i moderatmotionen Ju801 från detta riksmöte. Så är det också med moderatförslag om skärpta regler och skärpt lagstiftning för att råda bot på dopningsmissbruket. Även där föreslår utskottet riksdagen att biträda moderata förslag i motionen Ju801. Samtidigt följer utskottet regeringens förslag i propositionen som kommer från Justitiedepartementet och regeringen och har nr 124. När det gäller moderata förslag i avsnittet kontrollerade besök på kriminalvårdsanstalter har utskottsmajoriteten dock inte följt oss. Vi moderater anser att ytterligare åtgärder bör vidtas för att hindra insmuggling av narkotika i våra fängelser. Det ansåg även den förra regeringen i en lagrådsremiss. Det räcker inte alltid med att vissa besök hos de intagna på fängelser kontrolleras. Det krävs också att hinder sätts upp för att besökaren skall kunna smuggla över narkotika av något slag till den intagne, alltså någon typ av hinder för insmuggling. En enkel och effektiv åtgärd vore att sätta upp en glasruta mellan besökaren och den intagne i fängelsernas besöksrum. Vi moderater ser det som en allvarlig brist att regeringen inte följt vårt och den borgerliga regeringens förslag i detta avseende. Därför lämnar vi moderater ett motförslag till propositionen i form av en reservation. Den har nummer 1 i betänkandet, och jag ber att få yrka bifall till denna reservation. Vi moderater har som målsättning att samtliga svenska fängelser skall vara fria från narkotika. Så är det dess värre inte i dag. På somliga anstalter finns det av och till rätt mycket narkotika. Det är, säger vi, oacceptabelt att intagna som är drogfria när de börjar avtjäna fängelsestraffet eller försöker sluta med sitt narkotikamissbruk kommer i kontakt med narkotika under den tid som de är intagna i fängelse. Förutsättningarna för att bekämpa drogmissbruk hänger nära samman med möjligheterna till differentiering av de intagna. Arbetet med att förmå narkotikamissbrukare att underkasta sig behandling och adekvat vård bör därför enligt vår moderata mening intensifieras. Under den borgerliga regeringen skärptes lagen om kriminalvård i anstalt så, att de intagna på anmaning numera är skyldiga att lämna blodprov, urinprov och utandningsprov. Vi moderater anser att denna möjlighet till provtagning måste användas i fortsatt stor utsträckning. Personalen på anstalternas olika avdelningar skall också göra narkotikavisitationer, dvs. genomsöka anstalten efter narkotika. Dessa undersökningar skall enligt vår mening göras oregelbundet men ofta. Urinprov skall vara frekvent förekommande, framhåller vi i våra motioner i detta ärende. Moderata samlingspartiet har i en särskild kommittémotion av Gun Hellsvik m.fl. beträffande ändringar inom kriminalvårdslagstiftningen utvecklat vilka ytterligare åtgärder som behövs som komplement till det arbete som den förra regeringen satte i gång och som nu bedrivs inom kriminalvården mot narkotikamissbruket.

Sådana besöksrum med en glasruta på bordet mellan besökaren och den intagne förekommer i andra länder, däribland i vårt grannland Norge. Det är alltså vårt förslag. Vi anser, som jag tidigare sade, att det är en allvarlig brist hos regeringen att i propositionen inte nu föreslå en sådan här åtgärd. Vi moderater har också lagt fram en reservation vad gäller permissionsregler. Vi anser att permissionsreglerna skall vara restriktiva. För dem som döms för våldsbrott eller narkotikabrott bör permission beviljas endast undantagsvis. Även när det gäller återfallsförbrytare finns det anledning att vara återhållsam med permissioner. Vid bedömningen av om permission skall beviljas i dessa fall måste den intagnes intresse av att få permission vägas mot medborgarnas berättigade krav på skydd och säkerhet. Vi moderater anser att skyddsintresset måste vara det primära i denna avvägning. Det allmänna får aldrig väja undan för sitt ansvar för att se till att den enskilde medborgaren inte utsätts för brott i samband med permissioner från kriminalvårdsanstalter. Medborgarna måste, framhåller vi moderater i skilda sammanhang, kunna lita på staten och på kriminalvården. Med detta, fru talman, yrkar jag alltså bifall till reservation 1.
Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 avseende kontrollinsatser mot narkotika. Vi kristdemokrater har i utskottet framhållit det självklara förhållande som vi väl alla är helt överens om: Vi skall ha narkotikafria anstalter. Vi kristdemokrater tycker att det är olyckligt med den avveckling som ägde rum av de särskilda visitationspatruller som man hade arbetande inom kriminalvården. Vi tycker att man borde göra en utvärdering omedelbart av hur Kriminalvårdsstyrelsen har handlagt detta och undersöka vilka konsekvenser nedläggningen har fått. Jag tror inte att man behöver utveckla det mer, utan jag tycker att det är en ganska preciserad och resultatinriktad uppgift för regeringen att föranstalta om detta. Detta bör ske genast, därför att det är oerhört viktigt och angeläget att vi får kraftfulla markeringar när det gäller missbruk av narkotika på våra anstalter.

Herr talman! Det har skett en rad förändringar sedan 1974 då nuvarande kriminalvårdslagstiftning infördes. Vi fick 1989 ändrade regler för påföljdsval och straffmätning i brottsbalken. Dessa regler bör få genomslag i verkställighetslagstiftningen, men i dag finns det inte möjlighet till att ta ställning till en helt ny lag gällande verkställigheten, utan det fordrar ytterligare beredning. Därför föreslås ändringar i kriminalvårdslagstiftningen och rättegångsbalken, som syftar till att förbättra säkerheten och ordningen på anstalterna och ge kriminalvården bättre möjligheter att motverka de skadliga följderna av frihetsberövandet och att utveckla insatser av utbildning, vård och behandling. Samhället har förändrats under dessa drygt 20 år sedan kriminalvårdsreformen infördes, och så har också brottsligheten. Drogmissbruket har ökat, och i dag finns det risk för ett ökat bruk av dopningspreparat. De intagnas situation har också förändrats. Arbetslösheten och bristen på baskunskaper har blivit större. Hälsan har blivit sämre, och psykiska störningar har ökat. Behovet av utbildning och behandling är stort. En av kriminalvårdens uppgifter är att förmå de intagna att leva ett liv utan kriminalitet, och målsättningen är att den intagne skall ta del av insatserna så att han står bättre rustad när han lämnar anstalten. Det har därför under senare år skett en specialisering på anstalterna eller på vissa avdelningar inom dessa med olika påverkans och behandlingsprogram för att de intagna skall kunna differentieras och för att deras behov skall kunna tillgodoses. De nu föreslagna förändringarna skall skapa bättre förutsättningar för rehabilitering och frigivning. Indelningen i riks och lokalanstalter avskaffas, och indelningen blir i öppna och slutna anstalter, beroende på graden av säkerhet. Liksom i dag skall placering i öppen anstalt ha företräde och placering på sluten anstalt ske av särskilda skäl. Den som kan befaras missbruka narkotika eller på annat sätt ta befattning med narkotika skall företrädesvis placeras på sluten anstalt. För att uppnå ett bra resultat i arbetet med att förmå de intagna att leva ett liv utan kriminalitet skall hänsyn vid placeringen tagas utifrån behovet av utbildning och behandling, vilket innebär att närhetsprincipen inte bör få samma övergripande betydelse som tidigare. Riksdagen har vid ett flertal tillfällen uttalat sig för att åtgärder mot narkotika och narkotikamissbruk skall prioriteras och att anstalterna skall hållas drogfria. Det lät på Göthe Knutson som om det endast är Moderaterna som står för de här synpunkterna. Men vi har varit överens om att det skall vara kraftfulla åtgärder mot narkotikan. I linje med den övergripande narkotikapolitiken i samhället har kriminalvården utvecklat såväl behandlingsinsatser som kontroller för att förhindra missbruk. Nu föreslås ytterligare åtgärder för kontroller av försändelser och besök för att förhindra att narkotika kommer in på anstalterna. Dessutom förändras lagstiftningen så att det blir möjligt att genom urinprov och andra provtagningar få göra kontroller för att påvisa om de intagna använt dopningmedel. Det görs i dag stora ansträngningar för att förhindra att narkotika kommer in på anstalterna. Huvudregeln är att en intagen får ta emot besök i den utsträckning som detta lämpligen kan ske. Det kan också föreskrivas särskilda villkor av säkerhetsskäl och om det finns risk för att narkotika införs.

Vidare utvidgas möjligheterna till att göra kroppsbesiktning. En tjänsteman kan också vara närvarande vid besöket för att förhindra införsel av otillåtna föremål. Enligt reservation 1 menar moderaterna att de här åtgärderna inte är tillräckliga utan att speciella besöksrum skall användas där personerna skiljs åt genom en glasruta. Utskottsmajoriteten menar att den formen är främmande för våra förhållanden och att det inte finns tillräckliga skäl att vid sidan av nuvarande ordning införa en möjlighet till att kontrollera besök. Frågan om hur kriminalvården arrangerar lämplig kontroll av narkotika på anstalterna har tidigare varit föremål för diskussion. Visitationspatrullernas avveckling föregicks av en utredning och analys om ett effektivare kontrollsystem. Jag vill hävda, tvärtemot vad som anförs i reservation 2 av kds, att visitationspatrullernas kompetens har tagits till vara genom att kunskaperna har kommit övrig personal till del genom utbildning och genom en uppbyggnad av säkerhet och kontroll av anstalterna. Kriminalvården har redovisat att resurserna fördelas regionvis och att säkerhetsansvariga har utsetts på regional nivå och på anstalterna. Fem regioner har tillgång till hundekipage, och olika former för samordning och samverkan internt, men också med andra myndigheter, har intensifierats. Utbildning och utvecklingsinsatser inom narkotikaområdet skall också prioriteras framöver. Regionmyndigheternas bedömning är att den nya organisationen har medfört ett tydligare ansvar och ett effektivare resursutnyttjande och att narkotikakontrollinsatserna har ökat i fråga om omfattning och kvalitet. Kriminalvården har tillsatt en grupp för att utveckla och fördjupa analysen av informationen på narkotikaområdet. Verksamheten skall innevarande budgetår redovisa dels om förekomsten och missbruket av narkotika på anstalter och i häkten har förändrats, dels insatserna för bekämpning av bl.a. narkotikamissbruk. Den utveckling av insatserna som efterlyses i reservationen skall alltså redovisas. Besök och permissioner är betydelsefulla led i att stärka den intagnes förmåga att bygga upp en social tillvaro. Permissioner spelar också en avsevärd roll när det gäller att förbereda frigivningen. Möjligheter för de intagna att ha kontakt med omvärlden utanför anstalten påverkar också atmosfären inne på anstalten. År 1990 gjordes en översyn av tillämpningen av permissionsreglerna, och målsättningen har varit att minska antalet misskötta permissioner. Genom att förbereda och planera dem bättre, men också genom att ställa större villkor än tidigare och kontrollera hur dessa skötts, har misskötseln kunnat minska. 1993 96 är målsättningen att detta arbete skall fortsätta. Enligt reservation 3 vill moderaterna att permissioner endast undantagsvis skall beviljas för dem som dömts för vålds och narkotikabrott. Men vid permission görs en bedömning av om det föreligger fara för missbruk och misskötsel. Villkor kan ställas för att motverka detta. Här kan också göras en bedömning av om det behövs tillsyn av den intagne, som då får en s.k. bevakad permission. Fängelseutredningen har föreslagit att lagtexten skall anpassas till den skärpta praxis som nu förekommer. Utredningens förslag är under beredning, och utskottet vill avvakta detta. Herr talman! Jag yrkar bifall till justitieutskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Birthe Sörestedt säger att det i mitt anförande lät som om Moderaterna ensamma stod för de skärpningar och åtgärder i rätt riktning som har vidtagits. Av det yttrandet av Birthe Sörestedt drar jag slutsatsen att det här är känsligt för socialdemokraterna. Det har ju genom åren varit vi moderater, stödda av andra borgerliga partier, som har fått driva dessa frågor med målsättningen att göra fängelserna narkotikafria. Det har funnits för mycket narkotika på fängelserna. Bara det faktum att det har funnits narkotika är för mycket. Fortfarande finns där narkotika. Vi moderater kommer att göra ytterligare ansträngningar, som framgår av betänkandet, för att skapa i första hand en selektering så att de som är narkotikafria och som tas in på fängelse inte drabbas av detta gift när de väl kommit in. Det vore synnerligen oansvarigt om vi i riksdagen inte ingrep mera mot narkotikan. Sedan till vår reservation, som vi kan beteckna som förslag om införande av glasruta. Jag har svårt att förstå hur det kan bli en ideologisk fråga. Det tycks ju vara så när Birthe Sörestedt och även andra socialdemokrater påstår att det här är främmande för våra förhållanden. Det kan möjligen finnas en flumideologi i bakgrunden. Men glasruta finns i andra länder, och så länge narkotika kommer in genom besökare - vilket är fastslaget - föreligger det ett behov av någonting som skiljer besökaren från den intagne.
Herr talman! Först till narkotikasituationen på anstalterna. Göthe Knutson vet mycket väl att det har gjorts två stora undersökningar under föregående år där man tagit urinprov, och de visar att den allra största delen av de intagna inte var påverkade av narkotika. Om man tar bort dem som inte lämnade urinprov och de prov som var positiva kan det konstateras att i alla fall över 80 % av de intagna inte hade några spår av narkotika. Men med detta är inte sagt att man inte skall ta till olika resurser för att förhindra att narkotika kommer in på anstalterna. I det betänkande som vi nu skall ta ställning till finns det en rad olika åtgärder. Det har också alltsedan mitten av 80-talet, då man började bygga ut behandlingsresurserna när det gällde missbrukare, gjorts olika insatser för att förhindra att de intagna kommer i kontakt med narkotika. Jag vill här understryka, Göthe Knutson, att bakom moderaternas reservation står endast moderaterna, och det finns en majoritet i utskottet som har samma uppfattning som jag som socialdemokrat har.
Herr talman! Birthe Sörestedt och jag är båda ledamöter av Kriminalvårdsstyrelsen. Vi får fortlöpande information, och jag tycker att det är något förvånande att Birthe Sörestedt nu hänvisar till det där riksprovet med urinprov. När man talar med intagna, eller kåkfarare som de själva kallar sig, är det med ett fnysande de beskriver det stora riksprovet. De tror inte ett dugg på det. Det har t.o.m. hävdats att det i förväg hade meddelats i en tidning som utges på en kriminalvårdsanstalt att ett sådant här prov skulle genomföras - trots att man hade för avsikt att göra proven hemliga. Då blir det sådana där låga siffror vad gäller antalet narkotikapåverkade. Sanningen är en annan. Jag skulle tro att Birthe Sörestedt och andra socialdemokrater inom kriminalvården åtskilliga gånger har hört att det - trots idoga insatser från de anställda - hittills varit omöjligt att få bort narkotikan. Narkotika kan införas på olika sätt. Man kan t.ex. kasta narkotika över muren till fängelserna. Så är det i Norrtälje och i Malmö och möjligen på fler anstalter. Det är omvittnat av de intagna som både Birthe Sörestedt och jag i stor utsträckning har möjlighet att tala med. Det här räcker inte, Birthe Sörestedt. Att vi moderater skulle stå ensamma förefaller att vara ett litet misstag med tanke på att det fanns en lagrådsremiss från den förra regeringen i ärendet.
Herr talman! Göthe Knutson och jag har fört den här debatten tidigare. Naturligtvis går det att tillsluta anstalterna hermetiskt, så att inte någonting kommer vare sig in eller ut. Men Göthe Knutson vet också att både besök och permissioner är viktiga av olika skäl, och att vi skall ha besök och permissioner kvar. Nu bygger man upp olika åtgärder för att kontrollera besöken och kontrollera permissionerna, men man gör det på ett sådant sätt att de intagna har möjlighet att få sina besök och att få permissioner. Att man gör förändringen att placera företrädesvis de som har problem med missbruk eller som befattar sig med narkotika på slutna anstalter är för att just där kunna bedöma besök och permissioner på ett alldeles särskilt sätt.

Herr talman!

Den som är intagen på en kriminalvårdsanstalt sonar där inte bara sitt brott, utan skall också hjälpas till en bättre tillvaro. Det blir inte en bättre tillvaro om internen, den som sitter i fängelse, hamnar i en miljö där det bokstavligen flyter av knark. Det är nästan omöjligt att freda sig. Det finns som bekant en hierarki på våra fängelser: de som bestämmer och de som lyder dem som bestämmer. Det här känner många riksdagsledamöter till och säkert har allmänheten i landet fått veta ungefär hur det kan vara på fängelserna. Det är en hård miljö. Det är därför som det är så angeläget att vi som har det yttersta ansvaret också tar ansvaret och gör allt vi kan för att det inte skall finnas narkotika på fängelserna.
Enligt gällande regler får anförande när talarna haft sitt huvudanförande icke överstiga två minuter. Därför går ordet till Birthe Sörestedt.
Herr talman! Göthe Knutson använder formuleringar som "flyter av knark" och "omöjligt att freda sig". Så är det nog inte riktigt. Visserligen kan det vara besvärligt på vissa anstalter i och med att man får in narkotika ibland. Då sätter man in alla resurser på kontrollverksamhet för att få bukt med det. Men att våra anstalter totalt sett skulle flyta av knark är inte riktigt rätt, herr Knutson.
Herr talman! Det där var ett demagogiskt sätt av Birthe Sörestedt att märka ord. Jag återgav det som förtjänta medlemmar av visitationspatrullen och andra anställda på fängelser har sagt. De gör ett mycket gott jobb när det gäller bekämpandet av narkotika och har på sistone fått ett mycket svårare jobb. Det är naturligtvis inte så alltid eller på alla anstalter, det sade jag inte, Birthe Sörestedt. Vad jag försökte säga här alldeles nyss innan jag överträdde reglerna för anförandets längd var att Birthe Sörestedt precis som jag fick information i fjol på en av de anstalter som vi besökte var att de där hade dragit in besökstiderna mitt i veckan, och genast sjönk narkotikaförekomsten. Nu använder jag det byråkratiska uttrycket, men det var genast märkbart att det blev mindre med narkotika. Att den intagne nu efter en permission kan bli utsatt för kroppsvisitation, och en mycket närgången sådan, är naturligtvis alldeles riktigt. Det är äntligen på tiden efter många år av moderata förslag i den riktningen. Herr talman! Det är sammanfattningsvis synd att Socialdemokraterna skall försöka att förneka fakta i debatten. Men dess bättre gör andra det vanligen inte i det praktiska arbetet.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att de förslag som vi går till beslut med i dag ger kriminalvården bättre möjligheter att kontrollera verksamheten. De ger också kriminalvården bättre möjligheter till att differentiera behandlingen av de intagna efter deras behov.
Herr talman! Vi kan alla och envar glädja oss åt att utskottsmajoriteten, och då i synnerlig grad företrädd av Birthe Sörestedt och andra socialdemokrater, har gått ett steg ytterligare på vägen för att bekämpa narkotika på fängelserna. Det finns flera förslag om detta i moderata motioner och i andra borgerliga partiers motioner. Men vi nådde dess värre inte nu ända fram. Det finns ett väldigt enkelt och praktiskt förslag om att sätta upp en glasruta som skiljer besökaren, som kan ha narkotika med sig, från den intagne, som då hindras att få detta gift. Herr talman! Det är synd att vi inte också kunde komma till ett enigt beslut om detta.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 24 om vissa straffrättsliga frågor behandlas ett antal olika motioner inom vitt skilda områden. Inledningsvis vill jag ställa mig bakom samtliga moderata reservationer, dvs. 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11, men jag yrkar för att vinna tid här i kammaren bifall endast till reservationerna 7 och 9. I övriga moment ställer jag mig bakom utskottets förslag. Den förra borgerliga regeringen lade fram flera förslag som ledde till skärpning av straffen för övergrepp mot kvinnor och barn. Riksdagen gjorde också ett tillkännagivande om att det borde göras en allmän översyn av bestämmelserna om sexuellt umgänge med barn. I juli 1993 tillsattes Kvinnovåldskommisionen, och i dess uppdrag ingår bl.a. att särskilt studera våldtäktsbrotten. Herr talman! Under rubriken övergrepp mot kvinnor och barn behandlas bl.a. två motioner, Ju613 och Ju620. Jag vill uttrycka vår glädje att det lyckades att få ett enat utskott bakom skrivningarna. I motionerna yrkas att det skall bli lättare att döma för våldtäkt vid sexuella övergrepp mot barn. Vid ett antal mycket omdiskuterade domslut har vuxna män friats från våldtäkt då det lilla barnet inte ansetts göra tillräckligt motstånd. Nu senast i förra veckan kunde vi läsa om ett fall där en vuxen man friats från våldtäkt trots att han vid två tillfällen tilltvingat sig samlag med en flicka som bara är 7 år. När det gäller sexuellt utnyttjande av barn är det nästan omöjligt att dra en gräns för vad som skall anses som våld. En sådan gräns är inte heller motiverad. Sexuellt umgänge med barn kan aldrig anses frivilligt från barnets sida. Om ett barn deltar i sexuell aktivitet med en vuxen är det alltid den vuxne som helt och hållet bär ansvaret. I budgetpropositionen aviserar justitieministern att regeringen kommer att ta initiativ till en översyn av bestämmelserna om sexualbrott i brottsbalken. Detta är mycket angeläget. Men ett enigt utskott vill inte avvakta denna omfattande översyn, utan föreslår att lagstiftningsarbetet skyndsamt igångsätts och inriktas på att få till stånd en ordning där fler fall av sexuella övergrepp på barn som uppfyller rekvisiten för våldtäkt också i verkligheten bedöms som våldtäkt. Herr talman! Det är inte helt ovanligt att utländska medborgare som befinner sig på tillfälligt besök i Sverige låter bli att betala böter för de trafikbrott som de gör sig skyldiga till vid sitt besök här i landet. Det är enligt polisen nästintill omöjligt att med den lagstiftning vi har i dag komma åt problemen. Förhållandet är oacceptabelt och stötande. Vi moderater anser att det måste komma till en lagändring som motverkar denna laglöshet i trafiken. I motionen Ju708 lägger vi moderater fram förslag om att införa ett system liknande det som finns i Danmark och Norge, som möjliggör för polisen att beslagta och förverka utlänningars fordon för betalning av böter. I Tyskland finns möjlighet att ta egendom i pant för att säkerställa att trafikböter betalas. Herr talman! Jag beklagar att utskottets majoritet inte tycker att det behövs en lagändring. Nuvarande lagstiftning är helt verkningslös. Vi måste ha lagar som gör att även utländska medborgare vid sitt besök i Sverige förmås att följa den svenska trafiklagstiftningen. Under rubriken vissa frågor om unga lagöverträdare behandlas ett antal motioner som tar upp åtgärder mot unga lagöverträdare, bl.a. brott begångna av barn under 15 år, olika typer av medling, återställande av skador och ändring av påföljder för unga lagöverträdare. I egenskap av föräldrar, lärare, politiker eller över huvud taget som vuxna har vi det yttersta ansvaret för att kommande generationer får så goda förutsättningar som möjligt för att kunna växa upp till laglydiga samhällsmedborgare med ordnade liv. Familjen har avgörande betydelse då det gäller att hindra unga människor att begå brott. Föräldrarna kan aldrig komma undan att de har huvudansvaret för att barn och ungdomar lär sig respektera andra människors liv, hälsa och egendom. I regeringens budgetproposition finns en uppräkning av vilka som bör engagera sig i våra unga. I uppräkningen saknas föräldrarna. Jag hoppas att det är en miss, annars är det anmärkningsvärt. Efter familjen har skolan den viktigaste uppgiften då det gäller att förebygga brott. Särskilt viktig är skolans roll för de barn som av olika anledningar saknar tillräckligt stöd från föräldrarna. Förutom uppgiften att förmedla kunskaper och färdigheter måste skolan tydliggöra vad som är tillåtet och otillåtet i samhället. Det är tyvärr inte ovanligt att det första brottet begås redan i 10-12-årsåldern. Skolan har en viktig roll att tidigt identifiera problemen hos unga och måste sätta in kraftiga resurser för att förhindra att barn börjar med brottslig verksamhet. Herr talman! Trots goda insatser både från hem och skola hamnar allt för många unga i brottslig verksamhet. Det är av stor betydelse för unga människors utveckling att de redan på ett tidigt stadium i livet får lära sig att ta ansvar för sitt handlande. Ett lämpligt sätt att tydliggöra konsekvenserna av ett visst handlande är att låta unga som begår brott konfronteras med följderna av vad de gjort. Vi har inte råd att förlora unga människor till kriminalitet och åtföljande misär. Vi gör ungdomarna en björntjänst om vi inte reagerar. För de riktigt unga brottslingarna, dvs. dem som är under 15 år, saknar vi faktiskt rejäla åtgärder. Denna åldersgrupp ingick inte i det uppdrag som Ungdomsbrottskommissionen fick, men utredningen konstaterar trots detta att åtgärder borde vidtas. BRÅ:s uppdrag att ta fram underlag för ett nationellt brottsförebyggande program räcker inte. Vi anser att en utredning bör komma till stånd för att undersöka vilka åtgärder som bör vidtas för gruppen under 15 år. Herr talman! Jag beklagar att vi inte lyckats skapa majoritet för denna åsikt i utskottet. Av stor betydelse är uppbyggnaden av kvartersoch närpolisverksamheten. Genom samarbete mellan de boende i ett område och närpolisen kan en stor del av vardagsbrottsligheten, som ju ofta begås av ungdomar, både upptäckas och beivras. Det är viktigt att i tid kunna ingripa mot unga människor som är på väg att spåra ur. Vi vill avskaffa den påföljd som benämns överlämnade till vård inom socialtjänsten. Här får vi faktiskt stöd av Ungdomsbrottskommittén. I sämsta fall blir det ingenting av den här påföljden. Den saknar rimligt innehåll. Många unga upplever att de har fått samhällets tillstånd att fortsätta med den kriminella verksamhet som de håller på med. Det är vår bestämda uppfattning att det är domstolen som skall bestämma påföljden, och det är viktigt att påföljden står i proportion till brottet. Vi är alla överens om att ungdomar från 15 och upp till 18 år inte bör dömas till fängelse. Då den unge fyllt 18 år är han faktiskt myndig. Då tycker vi att han skall jämställas med vuxna. Vid domen kan man däremot ta särskild hänsyn vid straffmätningen. Det ges utrymme för detta i brottsbalken när det gäller unga under 21 år. Men det går tyvärr inte att helt avvara frihetsberövande påföljder för ungdomar mellan 15 och 18 år. Enligt vår uppfattning bör vi införa särskilda ungdomsstraff. Det skulle vara ett frihetsberövande straff som avtjänas på speciella anstalter utan kontakt med vuxna vanebrottslingar. Strafftiden bör användas till påverkan, behandling och utbildning. Även här får vi stöd av Ungdomsbrottskommittén som föreslår en ny reaktion mot unga lagöverträdare som de kallar särskild tillsyn. Det viktigaste är dock att samhället ingriper på ett betydligt tidigare stadium innan den unge har blivit en etablerad brottsling. Vi moderater vill prova nya grepp i kampen mot unga brottslingar. Här är medling ett bra exempel. På en del ställen i Sverige görs försök, men vi anser att tiden nu är inne att formalisera detta förfarande. I de flesta familjer kan man tala om ungdomars problem och sätta nödvändiga gränser vid köksbordet. Men en del ungdomar saknar detta stöd. För dem är det extra viktigt att samhället ställer upp och sätter gränser och på ett konkret sätt gör den unge medveten om att samhället inte tolererar att man begår brott mot andra människor och att den unge förstår konsekvensen av den skada han eller hon har orsakat. Vidare ger det en möjlighet att återställa en del av det man ställt till med. På Nya Zeeland har man sedan 1989 tillämpat ett system med s.k. familjegruppskonferenser. Det är en form av medling. I sådana konferenser deltar, förutom en av staten utsedd koordinator, folk från socialtjänsten, polis, förövaren och hans föräldrar, andra släktingar och brottsoffret. Vid konferensen går man igenom vad den unge gjort sig skyldig till. Han får be om ursäkt, och så diskuterar man sig fram till ett lämpligt sätt att gottgöra skadan, t.ex. genom arbete eller skadestånd. Om man inte når enighet bland alla berörda parter går målet vidare till polis och åklagare för avgörande i ungdomsdomstol. Vi anser att det nyzeeländska systemet är intressant och bör kunna vara modell för ett liknande system i Sverige. Herr talman! Årets budgetproposition riktar ett dråpslag mot polisen. De kraftiga besparingarna kombinerat med intagningsstopp till Polishögskolan kommer att leda till ett minskat antal poliser och därmed till ökad brottslighet. Det kommer att bli svårare att genomföra systemet med närpoliser. Möjligheten att ingripa mot unga personer på ett tidigt stadium kommer att försvåras. Vi moderater motsätter oss ytterligare besparingar på polisen. Det är inte trovärdigt att lägga kraftiga besparingar på polisen och samtidigt prioritera närpolisverksamheten, kampen mot den ekonomiska brottsligheten, våldet och narkotikan.

Herr talman! Sexuella övergrepp mot barn är oerhört upprörande. Det upprör allmänheten, och det upprör oss politiker. Många av de domar som har avkunnats på sistone har varit mycket svåra att acceptera även för en politiker som är insatt i lagstiftningsarbetet. Vi frågar oss alla hur det kan komma sig att en pappa som begår samma övergrepp på två av sina barn, det ena sju och det andra tre år, blir dömd för våldtäkt på sjuåringen men inte på treåringen. Det är ju egentligen ännu värre när det handlar om ett litet barn på tre år som absolut inte förstår något och vet något om att försvara sig. En sjuåring kan ju åtminstone försvara sig med litet styrka, dock inte i alla fall. I det här fallet i höstas blev domslutet att sjuåringen hade gjort litet motstånd och man kunde bedöma det som våldtäkt. Treåringen hade inte gjort detta, och då bedömdes det inte som våldtäkt. Det är inte lönt att gå ut och förklara för allmänheten att pappan blir dömd till samma straff för övergreppen både på sin sjuåriga dotter och sin treåriga dotter. Det är inte det som räknas. Folk förstår inte att det inte räknas som våldtäkt mot ett litet barn. Det är dessa signaler som vi i utskottet nu ger. Det gläder mig oerhört att vi enigt gör dessa uttalanden och ger dessa signaler till regeringen. Den översyn som måste ske snabbt måste leda till att fler fall räknas som våldtäkt. Förutsättningen måste vara att barn inte skall behöva göra motstånd. Alla sexuella övergrepp mot barn är fel. Barn skall veta även genom domslutet efteråt att de inte har gjort något fel som inte har gjort motstånd. Vi måste ha tydligare signaler, och det skriver vi i betänkandet när vi uttalar att fler fall av övergrepp på barn som i övrigt uppfyller rekvisiten våldtäkt också skall bedömas som ett sådant brott. Det var detta Jeppe Johnsson också betonade. Det gör vi alla. Det känns mycket viktigt. Nu har ju även Kvinnovåldskommissionen kommit fram till att det är en oacceptabel lagstiftning i dag. De har även tittat på möjliga lagstiftningsåtgärder. Jag menar att med detta underlag, dels vårt utskottsbetänkande, dels Kvinnovåldskommissionens uttalande, borde det vara viktigt att få fram en snabb lagstiftning med en förändring åt det håll som vi gjort uttalanden om. I betänkandet tas också upp frågan om kriminaliserande vid prostitution. Vi vet att det har suttit en utredning som har kommit med ett betänkande. Det ändrar inte vår syn i Centern. Vi har under en längre tid diskuterat dessa frågor djupgående. Vi har ett stämmobeslut sedan ett par år tillbaks. Det innebär att Centern som parti anser att vi bör kriminalisera kunden. Vi har tittat på länder där lagstiftningen kriminaliserar båda parter, t.ex. Thailand. Det har där visat sig att det är just den prostituerade, kvinnan eller barnet, som man kommer åt och som åtalas. Kunden har man med lagstiftningen mycket sällan kommit åt. Sådant vänder vi oss mot. Detta har vi utvecklat i reservation 2. Vi har också tagit upp frågan om narkotikan i trafiken. Vi har under den allmänna motionstiden väckt en motion om att det bör införas en principiell nollgräns för narkotika i trafiken, precis som för alkohol i trafiken. Vi tycker att det är rimligt. Dessutom har undersökningarna och utredningsarbetet kommit så långt att det är möjligt att påskynda en sådan lagstiftning i dag. Det är betydligt svårare att sätta gränser t.ex. när det gäller medicinbruk. För detta fordras mycket mer av utredningsarbete. När det gäller en principiell nollgräns för narkotika i trafiken finns det lagstiftningsarbeten i andra länder som vi troligen ganska enkelt kan ta efter. Vi utvecklar detta resonemang i reservation 4. I reservationerna 6, 7, 8 och 10, som vi naturligtvis också står bakom, behandlas en mängd frågor om ungdomar och brott. Det är riktigt, som har sagts här tidigare, att Ungdomsbrottsutredningen hela tiden kom in på frågan vad vi gör med icke straffmyndiga under 15 års ålder. Vi insåg att brottsligheten alltmer sprider sig nedåt i åldrarna. Vi måste reagera mot detta med tydlighet och konsekvens. Men vi har mycket litet att sätta in mot detta. Åtgärderna från samhällets sida är alldeles för få och otydliga. Vi sade oss i utredningen att det här krävs ett omfattande arbete i en egen utredning. Detta betonades gång på gång. BRÅ har, som sagts, inför det nationella strategiarbetet gått igenom vilka åtgärder som i dag finns mot ungdomsbrottsligheten. Man har i huvudsak gjort intervjuer, bl.a. av poliser. Detta är ett mycket viktigt och bra arbete, men det räcker absolut inte till för rejäla insatser mot ungdomsbrottsligheten. Det är helt tydligt att det behövs en omfattande utredning. tagit fram är fantastiskt bra, men jag är helt övertygad om att det mycket skyndsamt bör tillsättas en särskild utredning. Det är nödvändigt för att vi skall kunna göra rätt saker även för dem som är under 15 år. Vi har i dessa reservationer pekat på det som vi tycker är viktigt. Vi har tagit upp konfrontation, gottgörelse och skada, medlingsförfarande och nya påföljder. Jag var för några dagar sedan med på en brottsförebyggande konferens med deltagande från de fem nordiska länderna. Där diskuterades hur långt man hade kommit i de nordiska länderna. Särskilt berördes medling och "konfliktråd", som är den beteckning som man använder i Norge. Detta har praktiserats i Norge och även i Finland sedan början av 80-talet. Det har utvecklats så att man i Norge nu har ett konfliktråd i varenda kommun. Man har dessutom kommit så långt att man insett att man måste göra insatser också för dem som är under 15 år. I nästan en fjärdedel av alla fall som innefattar konfliktråd och medling i Norge är ungdomar under 15 år inblandade. Man anser att resultaten är bra och att denna verksamhet är mycket brottsförebyggande. I Finland har man efter hand utvecklat verksamheten alltmer. Man har nu konfliktråd i ungefär 100 Man kan välja olika modeller för detta. I fall där man genom konfrontation eller medling lyckas komma fram till en uppgörelse med offret, kan det bli fråga om ersättning i pengar, i form av arbete eller bådadera. Man kan som i Norge t.o.m. välja att avskriva brottet även för dem som är över 15 år, så att de inte kommer in i straffregistret. Jag tycker att detta är ett mycket positivt tänkande. Det är i enlighet med det allmänna rättsmedvetandet att "en gång är ingen gång". Detta skulle kunna införas här, så att en fortsatt brottsutveckling kan förhindras. Jag menar att vi har oerhört mycket att vinna på att lära av de övriga nordiska länderna. Danmark har för övrigt sedan tre månader tillbaka börjat tillämpa en ny lagstiftning, dock ännu så länge inte helt lyckad. Men vi har också i Sverige goda projekt, som vi skall kunna bygga vidare på. Vi kan inte år efter år diskutera kriminalpolitik i denna kammare utan att driva på mer än vad vi nu gör. Vi får alla klandra oss själva. Det gäller både den nuvarande och den förra regeringen. Vi har i Sverige under de senaste tio åren inte kommit långt på detta område. Det krävs mer av åtgärder, och det är därför som vi har avgivit våra reservationer. Det fordras större insatser än de som hittills har gjorts. Jag ställer mig bakom alla de reservationer där centerledamöter finns med men yrkar bifall bara till reservationerna 6 och 7.

Herr talman! Det här betänkandet innehåller en mängd olika frågor, men en av de allra viktigaste gäller sexuella övergrepp på barn och våldtäktsbegreppet. Utskottet är enigt om sitt betänkande. Det har, som tidigare talare sagt, avkunnats ett flertal domar som inneburit att en förövare inte fällts för våldtäkt mot barn, därför att barnet inte har gjort motstånd. I vår lagstiftning och i vår syn på förhållandet mellan vuxna och barn måste man alltid anse att en vuxens sexuella umgänge med barn är detsamma som våldförande på barn. Man har dessutom i en del domar sänkt straffet därför att barnet självt har tagit initiativ till sexuellt umgänge. Detta är något som inte borde få förekomma i Sverige. Barn har inte valt att ha ett sexuellt umgänge med en vuxen. Det är den vuxna människan som har ansvaret. Det är den vuxna människan som använder sin sexualitet på ett barn. Det är alltid våld när man använder barn för sina egna syften. Det känns i dag mycket glädjande att ett enigt utskott vill ha en skyndsam lagändring för att fler skall kunna fällas för våldtäkt på barn. Men det räcker inte med detta. Vi måste också alla gemensamt gå vidare för att se till att barn i samhället skyddas mot sexuella övergrepp. Jag ser därför också med glädje att man nu skall göra en översyn av bestämmelserna om sexualbrott. På flera områden behöver förändringar göras för att ytterligare skydda barnen, inte bara när det gäller de grova övergrepp som kan klassas som våldtäkt. Det är också viktigt att man går vidare med insatser för att hjälpa dessa barn tillbaka till ett bra liv. Vi har där stora brister i Sverige. Vi i justitieutskottet får ta på oss vår uppgift när det gäller lagförändringar, men också andra utskott får ta på sig sin del. Vi måste vidare alla som enskilda medborgare ta vårt ansvar för att förbättra för barnen och se till att barnens situation inte skall behöva präglas av vuxnas missbruk av dem. Jag har valt att inte stödja ett par motioner från Folkpartiet och Miljöpartiet, vilka handlar om terminologin vid våld mot kvinnor. Jag vill ändå nämna att Vänsterpartiet delar motionärernas synpunkter när det gäller att våldet mot kvinnor inte får förringas eller gömmas utan måste tas på allvar. Kvinnovåldskommissionen kommer att lägga fram sin utredning, där man har tagit ett samlat grepp på dessa frågor. Vi i Vänsterpartiet tror inte att det är en förändring av begreppen som behövs. Det som behöver förändras är snarare hanteringen av dessa fall hos polis, åklagare och domstolsväsende. Vi måste också ändra på attityder till våldet mot kvinnor ute i samhället. Det finns också motioner och en reservation som rör prostitution och frågan om man skall kriminalisera kunden. Vänsterpartiet delar ståndpunkten att det är kunden som skall kriminaliseras, men vi har valt att inte stödja reservationen i dag. Det har nu skett en stor prostitutionsutredning. Vi tyckte alla att det var viktigt att den kom till. Man har tagit ett helhetsgrepp på frågan. Den bereds nu i regeringskansliet. Vår åsikt står fast, men vi väljer att vänta till hösten när regeringen kommer att presentera ett betänkande om detta. Men jag vill ändå betona att det är Herr talman! Så till frågan om narkotika i trafiken. Det är en mycket viktig fråga. Det handlar om vikten av trafiksäkerheten. Det har varit en klar brist att dessa droger hittills egentligen inte har varit förbjudna i lag. Jag är medveten om en hel del av de tekniska problem som uppkommer när man skall hitta en lösning på frågan. Det finns tekniska problem när det handlar om läkemedel som människor är tvungna att använda och som innehåller en del av dessa substanser. Men vi anser att trafiksäkerheten måste väga tyngst även när det gäller läkemedel. Vi vet att justitieministern här i kammaren har sagt att hon avser att ta initiativ till att man undersöker förutsättningarna för att komplettera rattfyllerilagen på denna punkt. Det pågår en del arbete inom departementet. Men det finns inga klara riktlinjer, och det är därför jag har valt att yrka bifall till reservation nr 3, mom. 7. När det gäller frågan om unga brottslingar har jag valt att inte stödja de motioner och reservationer som finns. Det finns en hel del både i reservationerna och motionerna som jag tycker är värt att bygga vidare på, men det finns också delar som jag inte kan acceptera. När man pratar om unga brottslingar i dag handlar det om att man skall titta på vilka åtgärder man skall vidta när de har hamnat i kriminalitet. Vänsterpartiet anser snarare att det är viktigare att titta på vilka åtgärder som bör vidtas innan de unga hamnar i kriminalitet. I Sverige har vi byggt upp ett system där man faktiskt redan innan barnet är fött i mödravården kan se om den gravida kvinnans barn kommer att få problem och om det kommer att behöva hjälp. På barnavårdscentralen ser man samma signaler. Man ser att barnet behöver hjälp. På dagis har det blivit ännu tydligare. I takt med att det gjorts nedskärningar också inom barnomsorgen har detta sakta förändrats. I stället för att se att det är ett barn som behöver hjälp ser personalen barnet som ett problem. I skolan har det blivit ännu tydligare. Vi vet i dag att de flesta lärare kan peka ut vilka barn som kommer att råka illa ut resten av livet redan när barnen går på lågstadiet. Fortfarande händer det ingenting. Vi försöker hitta åtgärder när vi ser barnet som ett problem. I stället skulle vi behöva diskutera. Vi har byggt upp ett nät och kan faktiskt i dag se vilka som behöver hjälp och vilka det är som kommer att få problem. Debatten skulle i stället handla om hur vi skall kunna vidareutveckla vårt skyddsnät för att kunna åtgärda problemen, när vi nu ser dem så tydligt.

Herr talman! Man kan fundera på vem eller vilka det är som väljer ord på företeelser i samhället. Jag tycker ofta att det är ord ur ett manligt perspektiv och att det är ett mansspråk som tolkar skeendena. Ord och riktiga benämningar är oerhört viktiga. Man kan nämligen gömma de verkliga orsakerna bakom överslätande och milda benämningar. Allmänhetens uppmärksamhet inför problemen dämpas också när orden slätar över. Alice Åström var inne på detta när det gäller sexuellt våld mot barn. Det handlar om våld. Tidigare har man slätat över det genom att säga "sexuellt umgänge". Dessa ord har fått betydelse för hur företeelsen har hanterats i det rättsliga systemet. Alice Åström säger att det handlar om attityder och inte terminologi. Men det är ju terminologin som har sådan oerhörd betydelse för attityderna. Vi måste alla tycka att ord är viktiga, eftersom vi pratar mycket i detta parlament. Det är just dessa benämningar när det gäller kvinnor och barn som jag skulle vilja gå in på. Vi säger allmänt "kvinnovåld". Men är det våld som begås av kvinnor? Vi fokuserar hela tiden på kvinnorna. Jag tycker att det är tröttsamt. När vi pratar om "ungdomsvåld" gäller det våld som begås av ungdomar. Det borde heta "mansvåld mot kvinnor". Detta har en fortsättning ända in i rättsväsendet. Är det inte direkt överslätande termer som används så är det könsneutrala. Jag skulle vilja uppmana den kommission som tillsatts av riksdagen att ändra namn och inte kalla sig "Kvinnovåldskommissionen". Det är nästan komsikt med tanke på att kommissionens uppdrag är att utifrån ett kvinnoperspektiv göra en översyn av frågor som just rör mäns våld mot kvinnor. Jag kan själv hamna i denna fälla, för jag är också van vid dessa benämningar där allting fokuseras fel. Men alla vi kvinnor som nu har kommit in i riksdagen måste hela tiden tänka på dessa ord. Vi måste skärpa oss när det gäller hur vi använder dem och poängtera att de är felaktiga. Polisen använder ofta ord som "lägenhetsbråk", "ringa misshandel" och "familjevåld" när det gäller misshandel av kvinnor. Det gör att orsaken inte blir lika tydlig. Polisen skulle i stället direkt fråga vad som har hänt och om kvinnan blivit misshandlad, och sedan skriva detta i rapporten. I stället belastas hela tiden kvinnan, och det är hon som måste vara stark och ta tag i situationen. Vid det tillfället är hon ju nedbruten. Jag har med anledning av allt detta skrivit en reservation. Jag låter det dock passera nu och uppmanar den kommission som skall göra en utredning att ta hänsyn till det jag har tagit upp här. Däremot yrkar jag bifall till reservationerna 2, 3, 12 och 13, som jag kommer att gå in på närmare. Språket kan också göra att det blir en konstig statistik just över kvinnomisshandel. Under 1994 rapporterades 18 000 fall av kvinnomisshandel. Det är också ett arbete för kommissionen att ta upp det förhållandet att hälften av dessa anmälningar ledde till åtal. Endast 20 % fälldes. Dessa siffror ger upphov till en mängd frågeställningar. Kvinnojourerna runt om i landet har sett att det är viktigt med utbildning om hur man uppträder och fokuserar problemen. Detta måste medvetandegöras. Sedan gäller det narkotika i trafiken. Glädjande nog är det många som har väckt motioner med samma krav i detta ämne. Vi är många som står bakom. Jag förstår inte att detta skall problematiseras hela tiden i stället för att man kommer överens om en nollgräns, som är det enda rätta för illegal narkotika. När vi kommer in på läkemedel blir det mycket krångligare. Men den frågan behöver inte fokuseras i detta skede. Här gäller det t.ex. cannabis, hasch och amfetamin. Både polisen och Rättsmedicinalverket har sett att detta problem har ökat. Anledningen till att man inte kan fastställa en gräns är att effekterna är så komplicerade. Det är svårt att sätta ett gränsvärde. Olika personers reaktioner beror inte bara på dosens storlek utan även på intaget, om man sväljer, injicerar, snusar eller röker. Just cannabis är fettlösligt och lagras i hjärnan. Det ger inte utslag vid blodprov. Man kan ta doser som inte är så höga och ändå bli väldigt påverkad. Blandmissbruket ger också stora effekter som inte kan mätas bara genom prover. Därför tycker vi att det nästan genast skall införas en nollgräns. Bruket av narkotika är kriminaliserat. Men i koppling till trafiken får det passera. Många partier har pratat här om medling och återställande av skador. Vi kan bara instämma i att denna verksamhet är viktig just för ungdomar som begår brott. De måste få se konsekvenserna för dem som drabbas. Ofta begår ungdomarna dessa brott i skydd av andra ungdomar, i gäng, eller under påverkan av olika droger. De behöver efter utförandet verkligen konfronteras med vad de ställt till med. Det kan göra att de får en känsla för de drabbade och inte gör om det. Det är viktigt att det inte, som nu, lämnas nästan fritt till de lokala polisdistrikten att utveckla dessa metoder. Det behövs att vi talar om hur man skall göra just med ungdomar. Sedan kommer jag till nödvärnsrätten. Nuvarande lag säger, när det gäller misshandel av kvinnor, att det är fråga om två likvärdigt starka, könsneutrala personer. Det har man som norm. Men så är det inte. En misshandlad kvinna upplever det inte så. Hon är inte stark. Både fysiskt och psykiskt ligger hon i underläge. Därför kan hon inte värna sig själv så som lagen anser att hon skall kunna. Hon får ta till mycket starkare medel för att kunna värna sig. Därför måste det bli en ändring av detta. Den sista punkten gäller preskriptionstiden för miljöbrott. Den preskriptionstiden är alldeles för kort. Vi yrkar att den skall vara 25 år, därför att miljöbrott ibland upptäcks väldigt sent. Då är preskriptionstiden redan utgången. Preskriptionstiden för åtal är 25 år vid brott som straffas med fängelse på livstid. Man kan inte jämföra miljöbrott med dessa brott. För miljöbrott är den längsta preskriptionstiden 10 år. Det är grova miljöbrott, för vilka man kan dömas till fängelse i 6 år, vilket förekommer väldigt sällan. Utskottet säger att reglerna skall vara lika på straffrättens område. Men reglerna har ändrats för skattebrott. Dessa kan jämföras med miljöbrott vad gäller komplikationer. Det finns alltså en särskild anledning att förlänga preskriptionstiden. Det är ingen som för naturens talan. Det är först när brotten har blivit så akuta eller föroreningen blivit så stor att den drabbar människan själv, som vi reagerar. Då har det gått för lång tid. Dessutom är det dyrt för samhället. Jag kan nämna ett närliggande fall i Södertälje. I Turingesjön har kvicksilver läckt ut. Att sanera utsläppen kostar 30-40 miljoner kronor. Staten har fått gå in och satsa pengar. Även kommuner och landsting har betalat en liten del. Så här kan vi inte ha det. Det är de som har tjänat pengar på att förorena som måste stå för kostnaderna. Dessutom kan det vara avskräckande för industrier och företag när de vet att de inte kommer ifrån det förrän efter lång tid. Därför tycker vi att särregler kan införas även på miljöområdet.

Herr talman! Det är med viss bävan som man som manlig jurist äntrar talarstolen efter dessa inlägg, med de ämnen vi nu har att diskutera. Jag vill emellertid naturligtvis understryka vår glädje över den enighet som råder i utskottet beträffande behandlingen av sexuella övergrepp mot barn. Allmänhetens uppfattning om rättsväsendet har på senare år sjunkit, om man undantar polisen. Det är utomordentligt olyckligt och allvarligt att, som jag uppfattar det, domstolarnas anseende har sjunkit. Jag kan tänka mig att en delförklaring är domar såsom den i Lindomefallet. I det fallet handlade det om medhjälp, man skyllde på varandra. Det har väckt ett oerhört uppseende bland allmänheten. Lika illa har det varit med de olycksaliga domarna beträffande sexuella övergrepp mot barn. Jag tänker inte ge mig in på någon förklaring till varför det är si eller så rättsligt sett. Jag konstaterar bara att vi inte kan ha det på det viset i samhället, att det råder en osämja mellan allmänheten och de som utövar rättskipningen. Här föreligger ett akut behov av att lagstiftaren ingriper. Det finns all anledning i världen för regeringen att ta åt sig den begäran som nu kommer från riksdagen. Det gäller att agera snabbt, så att vi slipper läsa om de här egendomliga domarna. Personligen anser jag att domstolarna själva kunde ha löst det här problemet, men uppenbarligen har de inte gjort det på ett tillfredsställande sätt, och då måste lagstiftaren gripa in. Jag vill yrka bifall till reservationerna nr 3 och 13. Reservation 3 gäller narkotika i trafiken. Jag kan inte se att det egentligen är någon skillnad i sak mellan reservanternas uppfattning och utskottsmajoritetens. Jag konstaterar med viss glädje att vi ändå är så pass många som gemensamt uttrycker en kanske större intensitet i den här frågan. Det måste ske någonting. Det finns många anledningar att utredningstekniskt lägga det här på hyllan eller förhala det hela, men vi menar att detta är så pass allvarligt att man måste agera skyndsamt. Kia Andreasson har redan sagt vad som behöver sägas när det gäller preskriptionstiden, så jag säger inget mer i det stycket.

Herr talman! Den viktigaste frågan i det här betänkandet är det enhälliga uttalandet från utskottet om att regeringen med skyndsamhet bör se över gränsdragningen mellan brottsrubriceringarna våldtäkt och sexuellt utnyttjande. Som flera talare har påpekat har väldigt många upprörts över domar under de senaste åren i vilka ett stort ansvar har lagts på barnet och över att det har krävts ett stort mått av våld och hot för att en person skall kunna dömas för våldtäkt. Utskottet gör nu ett uttalande, och jag vill gärna citera det stycket: "Enligt utskottets mening är det närmast självklart att det krävs mindre våld ju yngre barnet är. En naturlig utgångspunkt är också att våld mot barn respektive mot vuxna i detta sammanhang kan ha helt olika karaktär. Utskottet vill för sin del understryka det angelägna i att denna fråga får en grundlig genomlysning i det utredningsarbete som justitieministern aviserat. Lagstiftningsarbetet bör enligt utskottets mening vara inriktat på att få till stånd en ordning där fler fall av övergrepp på barn som i övrigt uppfyller rekvisiten för våldtäkt också kommer att bedömas som sådana brott." Med det här ställningstagandet menar jag att regeringen med skyndsamhet bör kunna se över lagstiftningen på den här punkten och kanske också ta den här frågan med förtur, när man nu skall ge sig i kast med att se över hela sexualbrottskapitlet i brottsbalken. Det är utomordentligt glädjande att utskottet gör det här enhälliga uttalandet på den här punkten, där det, som Rolf Åbjörnsson säger, har funnits en väldigt upprörd opinion och där lagstiftningen och dess tilllämpning knappast kan sägas stå i överensstämmelse med det allmänna rättsmedvetandet. Herr talman! Till det här betänkandet, som berör en mängd straffrättsliga frågor, finns ett antal reservationer. Jag skall kort beröra en del av dem. I reservation nr 1 av Siw Persson och Kia Andreasson tas frågan upp om rubriceringen, brottsbenämningen, för olika typer av brott som begås mot kvinnor. Låt mig först påpeka att det inte finns några brottsrubriceringar som heter "lägenhetsbråk" eller Jag tycker nog att det är litet förvånande att man förordar att ringa misshandel skall rubriceras på annat sätt om brottet har begåtts mot kvinnor i stället för mot män. En ringa misshandel, menar jag, är en ringa misshandel och skall bedömas som en sådan oavsett offrets kön. Vi har i Sverige en könsneutral lagstiftning, och jag tror faktiskt att det, även för jämställdhetsarbetet, är viktigt att själva lagstiftningen är könsneutral. En annan sak är att de brottsbeivrande myndigheterna, polis och åklagare, naturligtvis med kraft måste ingripa mot brottslighet som riktar sig mot kvinnor, eftersom vi vet att kvinnor ofta befinner sig i en mer utsatt position. I reservation nr 2 krävs en kriminalisering av prostitutionen. Den frågan har nu på utskottets initiativ varit föremål för utredning. Prostitutionsutredningens betänkande bereds för närvarande i regeringskansliet, det pågår en remissbehandling, och så småningom skall regeringen lägga fram ett förslag till riksdagen på grundval av Prostitutionsutredningens betänkande. Vi vet sedan gammalt att det har bedrivits en intensiv diskussion om det lämpliga i att kriminalisera prostitutionen. Det har funnits prostitutionsutredningar tidigare som av olika skäl inte har förordat en kriminalisering. Jag skall med stort intresse ta del av den remissbehandling som nu sker på grundval av utredningens betänkande, och vi får tillfälle att återkomma till den debatten under det närmaste året, när regeringen lägger fram sina förslag för riksdagen. När det gäller frågan om narkotika i trafiken kan jag inte se att det egentligen finns någon avgörande skillnad mellan utskottsmajoriteten och dem som står bakom de två reservationerna. Utskottet hänvisar till justitieministern och säger att förutsättningarna skall undersökas för att komplettera rattfyllerilagstiftningen med gränsvärden för olika narkotiska preparat. Utskottet ger också uttryck för att det arbetet bör drivas med skyndsamhet. En möjligt väg, säger utskottet, bör vara att införa en reglering som anger tillåtna gränsvärden för narkotika liknande den som gäller för alkohol. Också frågan om införandet av en s.k. nollgräns bör prövas i det sammanhanget. Även om detta är utskottets klara viljeinriktning måste man samtidigt vara medveten om de komplikationer och svårigheter som finns när det gäller att ta fram en hållbar lagstiftning i det här avseendet. Det är svårigheter som gäller den stora mängden legalt förskrivna och använda mediciner med narkotiskt eller liknande innehåll. Det gäller exempelvis allergimediciner, olika psykofarmaka och smärtstillande preparat. Det finns andra frågeställningar som komplicerar lagstiftningsarbetet, exempelvis möjligheten att mäta förekomsten av preparat i kroppen och också möjligheterna att bedöma dessa preparats effekter på trafiksäkerheten. Inriktningen är ändå alldeles klar. Ett arbete bör snabbt sättas i gång och bedrivas för att försöka ta fram gränsvärden motsvarande dem som gäller för alkoholen, så att rattfyllerilagstiftningen kan kompletteras i det avseendet. I ett antal reservationer tas frågan upp om behandlingen av unga lagöverträdare. Låt mig i anslutning till vad Alice Åström sade - jag sympatiserar en hel del med hennes inlägg i det här avseendet - ge uttryck för att jag tycker att det är ganska illavarslande att det sker en fokusering på den straffrättsliga regleringen när det gäller unga lagöverträdare. Unga lagöverträdare, unga brottslingar, är ju snarare ett uttryck för att både familj och samhälle har misslyckats med sin uppfostran av ungdomarna till att bli laglydiga medborgare. Det är fråga om barn som far illa i familjen och för vilka samhället har misslyckats med sina insatser för att stöda och hjälpa dem under deras uppväxt. Det hade varit mer fruktbart att föra ett resonemang om hur vi skall stärka familjernas möjligheter att fostra sina barn och om hur vi skall utveckla de insatser som sker i skolan, under fritiden och från socialtjänsten för att stöda de familjer och de ungdomar som råkar illa ut. Moderaterna föreslår i sin reservation att påföljden vård inom socialtjänsten avskaffas och att påföljden ungdomsstraff i stället införs. Jeppe Johnsson sade att man i det avseendet har stöd av Ungdomsbrottskommittén. Jag satt med i Ungdomsbrottskommittén, och vi hade där långa resonemang om påföljderna för unga lagöverträdare. Det fanns en viktig utgångspunkt, som också är utgångspunkten för regeringens arbete när det gäller unga lagöverträdare, och det var att socialtjänsten även fortsättningsvis skall ha huvudansvaret för vård, behandling och stöd för unga lagöverträdare. Det skall alltså inte ske en förflyttning av ansvaret från socialtjänsten till kriminalvården eller rättsvårdande organ för insatser mot unga lagöverträdare. Det är en viktig utgångspunkt. Vi vet att straffrättsliga påföljder, som fängelsestraff eller införande av ungdomsstraff, som antyds i reservationen, knappast har någon effekt för att återföra ungdomar till ett mera normalt liv. Om man flyttade gränsdragningen skulle det också leda till att socialtjänsten undandrog sig ansvaret för de viktiga insatserna för unga människor. Det är motivet till att vi inte har velat gå med på den moderata motionen utan vill avvakta det arbete som nu bedrivs i regeringskansliet med Ungdomsbrottskommitténs förslag. Jag vill än en gång understryka att utgångspunkten för det arbetet är att behålla huvudansvaret hos socialtjänsten när det gäller unga lagöverträdare. Herr talman! Med de här synpunkterna på några av de reservationer som är fogade till utskottets betänkande yrkar jag bifall till utskottets hemställan i dess helhet.

Herr talman! Lars-Erik Lövdén sade att ringa misshandel alltid är ringa misshandel och att det skall vara lika behandling. Men det är inte samma sak, därför att parterna är inte likvärdiga. Misshandel av kvinnor och barn kan aldrig vara likvärdig med annan misshandel, därför att de är i underläge. Detta måste bedömas, och det måste göras klart att det är en skillnad. Det skall då krävas ett särskilt straff, som är hårdare än för den som ger sig på en likvärdig partner. Det skall nästan vara så att samhället markerar att det är tabu att slå kvinnor och barn. När jag var liten och gick i skolan slog man inte töser - man var en mes om man gav sig på dem. Det är den inriktningen som vi måste ha i samhället, dvs. att detta inte är tillåtet och att det måste ha ett högre straffvärde.
Herr talman! När det gäller paragrafen om vård inom socialtjänsten, Lars-Erik Lövdén, borde socialtjänstens uppgift vara att ingripa mycket tidigare än när det har gått så långt att en ung människa har hamnat i brottslighet. När hemmet, familjen och skolan inte räcker till och när man ser att barn av olika anledningar far illa, har socialtjänsten naturligtvis alltid en skyldighet att ingripa. Socialtjänsten jobbar mycket med frivillighet, men när någon har begått ett brott är det oerhört viktigt att påföljden står i proportion till brottets allvarlighet. Ett överlämnande till vård inom socialtjänsten innebär på något sätt ett icke tidsbestämt straff, och vi tycker inte att det hör hemma här. Det finns naturligtvis ingen motsättning mellan stöd, hjälp, vård och tydliga reaktioner å ena sidan och en tidsbestämd påföljd å andra sidan. Det är alltså fel att sammanblanda dessa båda påföljder. Lars-Erik Lövdén har suttit med i Ungdomsbrottskommittén, som på flera sidor utvecklar sin ståndpunkt och som tar avstånd från den här påföljden som strafform. Det är märkligt att Lars-Erik Lövdén där inte, såvitt jag kan se, har avgivit något särskilt yttrande i frågan.
Herr talman! Först skall jag kommentera Jeppe Johnssons replik. I Ungdomsbrottskommittén förordade vi att domstolen skulle ha ett större inflytande över de åtgärder socialtjänsten skulle vidta. Ett av våra förslag var att domstolen skulle kunna döma till särskild tillsyn på viss tid på § 12-hem, alltså särskilda ungdomshem, just för att utöva ett större inflytande över påföljderna. Tvärtemot vad jag tycker man kunde utläsa ur reservationen och andra uttalanden från representanter för Moderata samlingspartiet var det dock inte kommitténs uppfattning att den typen av påföljder skulle verkställas inom ramen för kriminalvården, eller särskilda institutioner inom kriminalvårdens area, och benämnas ungdomsstraff. Det är närmast en påföljd som påminner om den gamla påföljden ungdomsfängelse. Jag vill än en gång betona att socialtjänstens ansvar måste ligga fast även för ungdomar som begår brott. Det är ju därför vi har en särskild lagstiftning om tvångsomhändertagande - lag om vård av unga - som också möjliggör ingripanden när ungdomar har begått brott, eller på grund av brottsligt beteende, som det uttrycks i den lagstiftningen.

Herr talman! Jag vill bara mycket kort citera ur Ungdomsbrottskommitténs betänkande. Det står så här: "Vi föreslår att stadgandet i 31 kap. 1 § BrB om överlämnande till vård inom socialtjänsten skall upphävas och att andra, straffrättsliga påföljdsformer i stället skall användas mot unga lagöverträdare -."
Herr talman! Det är riktigt, det som Jeppe Johnsson läser. Men om han läser betänkandet noggrant kommer han fram till att vi avvisar tanken på att utöka kriminalvårdens och de övriga rättsmyndigheternas ansvar för behandlingen och vården av de unga. Vi markerar tydligt i Ungdomsbrottskommitténs förslag att det även fortsättningsvis bör vara socialtjänsten och de särskilda ungdomshemmen, dvs. § 12 hemmen, som skall svara för vården och behandlingen av de unga lagöverträdarna. Att vi sedan förordar att domstolen skall ha ett något större inflytande över innehållet i den påföljden är en annan sak.
Herr talman! Betänkandet handlar ju om vissa straffrättsliga frågor. Det förvånade mig därför litet att Lars-Erik Lövdén tyckte att vi debatterade straffrättsliga insatser när det gäller unga lagöverträdare. Jag menar att det närmast är en självklarhet eftersom det är motioner vi behandlar här. Det innebär ju inte att inte sociala insatser, stöd till familjer, insatser i skola och socialförvaltningar och annat skulle behövas på en väldigt bred front. Men här behandlar vi ju motionskrav. Jag vill uttrycka min besvikelse över att det inte kunde bli en enighet eller en majoritet för det viktiga i att göra insatser tydliga för att kunna bryta en brottskurva tidigt. Milda påföljder som t.ex. att göra rätt för sig, ställa till rätta, skadelindrande arbete och medling är det som diskuterats. Den största besvikelsen känner jag när det gäller en ny särskild utredning. En sådan skulle behövas för att finna bra stödformer och insatsförslag för lagöverträdare som är under 15 år. Eftersom Lars-Erik Lövdén och jag tillsammans satt i Ungdomsbrottskommittén minns vi båda hur vi gång på gång betonade att det verkligen behövs. Jag undrar vad regeringen eller socialdemokraterna planerar för att kunna komma med bättre förslag på insatser på det här området.
Herr talman! Brottsförebyggande rådet har haft i uppdrag när det nationella brottspreventiva programmet skulle utarbetas att också se över insatser när det gäller ungdomar under 15 år. När regeringen i höst skall lägga fram ett förslag om brottsförebyggande insatser kommer naturligtvis även frågan om vilka insatser man kan göra med inriktning på barn och ungdomar att finnas med. Det är en självklarhet. I mitt huvudanförande sade jag att jag känner en viss oro för att vi fokuserar oss på de rättsliga organens insatser när det gäller att komma åt eller motverka ungdomsbrotten. Jag är särskilt orolig när det tar sikte på barn under 15 år. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi ser till att sociala insatser, skolans insatser och fritidsinsatser blir avgörande. Det är där tonvikten skall läggas. Vi känner till diskussionen om registrering av ungdomar under 15 år som begår brott. Jag har nog en öppen attityd i den frågan. När det i den allmänpolitiska debatten förs fram krav på en sänkning av straffmyndighetsåldern, menar jag att frågan börjar dra i väg på ett sätt som inte gynnar våra möjligheter att komma åt ungdomar under 15 år som begår brott. Det var det jag menade när jag sade att jag känner en oro inför den fokusering som sker beträffande straffrättsliga insatser. Man betonar inte tillräckligt de bristande insatser som görs i förebyggande syfte från andra samhällsorgans sida.
Herr talman! Det här inlägget tar jag litet grand som en intäkt för att regeringen kommer att gå vidare efter det att BRÅ har presenterat sin utredning, som i huvudsak är baserad på intervjuer. Enligt BRÅ är det otillräckligt för att man skall kunna lägga fram ett bredare förslag om insatser när det gäller att komma till rätta med unga lagöverträdare och försöka minska och bryta brottsligheten. Jag tror att Lars-Erik Lövdén och jag är helt överens om att det behövs stora sociala insatser. Om vi skall göra rätt insatser, måste vi också veta hur verkligheten ser ut. Tyvärr vet vi inte riktigt det. Därför behövs den här utredningen. Jag får väl ha tålamod och vänta till hösten - tyvärr. Det hade behövts något i dag.
Herr talman! Det är självklart att om regeringen har för avsikt att i höst - vilket den har - lägga fram ett förslag till riksdagen om brottsförebyggande insatser på grundval av BRÅ:s förslag, kommer man också i anslutning till det att behandla insatser när det gäller brott som begås av unga under 15 år. Skall vi ha framgång i det brottsförebyggande arbetet måste insatserna sättas in tidigt. Det handlar ju om insatser redan i förskolan och i den åldersgruppen. Naturligtvis kommer dessa frågor att uppmärksammas i det arbete som regeringen nu bedriver och som skall leda fram till ett program som skall presenteras för riksdagen i höst.

Herr talman! Jag tänkte ägna några minuter åt att ta upp en annan typ av brott än de som har fått den största delen av debattiden i dag. Det gäller miljöbrott. Miljöbrott är en beteckning på ett stort antal olika slags brott. Det gäller alltifrån stöld av fridlysta växter till dumping av miljöfarligt avfall - för att ta två ytterligheter som exempel. Kunskapen om miljöns betydelse och miljöbrotten har ökat, men tyvärr har inte straff och preskriptionstiden följt efter i samma takt. Det har inte heller märkts i statistiken att kunskapen har ökat på det här området. Det råder ganska stor brist på relevanta fakta. Det är t.ex. svårt att hitta nationella sammanställningar över domar. Det är svårt att få en utvärdering av hur den faktiska situationen är i dag. Vi har ändock gjort försök från Vänsterpartiet. De uppgifter vi har fått fram visar t.ex. att tingsrätterna frikänner 25 % av miljöåtalen jämfört med 6 % för samtliga brottmål. Man kan se att de straff som utdöms i dag är lika lindriga som de var 1988, innan man skärpte straffen. Medelstraffet är i dag 4 600 kr. Det betyder att det i praktiken är mycket lätt att köpa sig fri. Oftast är det inte ekonomiskt kännbart att begå ett miljöbrott. Hittills har miljöbrottslingar inte dömts enbart på grund av miljöbrott. Hittills har fängelse bara utdömts vid en kombination med andra brott - trots att det finns flera lagar på det här området, miljöskyddslagen, naturvårdslagen, lagen om kemiska produkter och brottsbalken, och trots att det finns bestämmelser om fängelse upp till sex år för miljöbrott. Man kan också konstatera att många av de allvarligaste brotten över huvud taget inte når domstolen. Det finns inte heller någon central instans eller myndighet som har överblick eller kontroll över situationen. Det är i dag svårt att på företagen hitta någon som är ansvarig när det gäller begångna miljöbrott. I en reservation, som vi delar med andra partier, anser vi att preskriptionstiden ofta är alltför kort. Ofta upptäcks gamla synder så småningom. Preskriptionstiden behöver då vara längre för att man skall kunna komma till rätta med det här. Det här betyder också att Sverige håller på att hamna på efterkälken när man jämför internationellt. I Norge, som en jämförelse, finns en central enhet som bl.a. jobbar med miljöbrott. Arbetet har varit mycket framgångsrikt och fauna och florabrott har bekämpats. Det gäller t.ex. uppgrävning och transport av sällsynta växter, plundring och jakt av fredade fåglar osv. På det här området ligger Sverige långt efter. I USA har man t.o.m. en särskild avdelning på den amerikanska motsvarigheten till Om Naturvårdsverket skulle ha jämförbara resurser skulle det betyda ytterligare ett tiotal tjänster på Naturvårdsverket för personer som bara skall jobba med dessa frågor. Det visar litet grand hur olika man prioriterar. Jag tror att en stor del av orsaken är att kunskapen växer hela tiden. Det här är ett relativt sett nytt område - miljöbrott. Jag skulle vilja säga att myndigheterna i dag inte prioriterar på rätt sätt. Man prioriterar andra brott. Jag hoppas att Miljöbalksutredningen tar det här på allvar och verkligen ser till att man får en annan prioritering av miljöbrotten och ser dem som de allvarliga brott de faktiskt är. Ett sätt att skjuta på i den riktningen är att ge ideella organisationer talerätt i miljöärenden. Jag vet att det här är något som man funderar på, och jag välkomnar det verkligen. Det har många gånger visat sig att miljörörelsen genom sin aktivitet har kunnat påverka mycket i den allmänna opinionen och när det gäller inställningen till miljöfrågorna. Jag tror alldeles säkert att det också skall gälla miljöbrotten. Det behövs också mer utbildningsinsatser så att t.ex. polis och åklagare får relevant miljökunskap. Vi har nu inte fått stöd för vår motion av utskottsmajoriteten. Man hänvisar bl.a. till att det måste till mycket starka skäl för att man skall kunna avvika från generella regler när det gäller preskriptionstider. Jag tycker ändock att miljöbrott är av samma dignitet som t.ex. skattebrott och bokföringsbrott, där man faktiskt har särregler. Herr talman! Jag hoppas verkligen att man tar problemen med att man inte värderar bekämpningen av miljöbrotten på rätt sätt på allvar i den kommande utredningen så att vi kan få längre preskriptionstider och en bättre hantering av frågorna i framtiden.

Herr talman! Med hänvisning till pågående beredning av utredningsbetänkande angående kriminalisering av könshandel väljer utskottsmajoriteten att avvakta resultat av beredningsarbetet och avstyrker vår motion om kriminalisering av könsköpare. Jag har full förståelse för den hanteringen, men de ledamöter som delar Miljöpartiets uppfattning att just könsköparen skall kriminaliseras har möjlighet att i dag markera det genom att rösta för vår reservation. Med det vill jag yrka bifall till reservation 2 avseende mom 6. I motionen tas upp att det är just könsköparen som skall kriminaliseras. Vi tar även upp behovet av skärpt lagstiftning för att få stopp på alla former av sexuell exponering på klubbar och liknande ställen. Attityder kan förändras. Förbud är en tydlig markering av samhällets avsky för ett synsätt, där en levande människa av kvinnligt kön reduceras till en kropp - en vara utbjuden till försäljning. Herr talman! Detta är så långt från jämställdhet mellan könen som det bara går att komma. Anledningen till att vi i dag vill markera vår inställning till betänkandet om könshandel är att vi vill lyfta fram utredningens ställningstagande. Att sälja sitt kön har rubricerats som handel. Handel är en företeelse mellan två eller flera parter. Alla parter skall, enligt utredningens förslag, kriminaliseras. Det tycker inte Miljöpartiet, inte Centerpartiet, inte Vänsterpartiet och det tyckte inte heller Mona Sahlin i valrörelsen och inte heller så gott som alla kvinnoorganisationer som arbetar med utsatta kvinnor och barn. I dag ökar prostitutionen igen, vilket inte är så konstigt eftersom den ekonomiska situationen är extrem och arbetslösheten är stor. Andelen utländska kvinnor, drogmissbrukare och psykiskt störda kvinnor återfinns i större utsträckning än tidigare i gatuprostitutionen. Att då föreslå att både könsköpare och könssäljare skall kriminaliseras genom att kriminalisera själva handeln tycker vi är kvinnoförnedrande. Att ge båda parter samma kriminella status är som att säga att handeln pågår på lika villkor. Lagstiftning påverkar samhällets attityder. Straffet skall gälla männen, de som köper tjänster. På så sätt klargör man att samhället inte accepterar männens könshandel. Därigenom tar vi också ställning för samhällets mest utsatta kvinnor och erkänner att det som vissa betraktar som naturligt i världens äldsta yrke bygger på det yttersta föraktet för kvinnans värde och att det är den mest extrema formen för kvinnans underordning av mannen. Det finns inget berättigande för könshandel i vårt samhälle. Herr talman! På Jämställdhetsrådets senaste sammanträde sade Inga-Britt Törnell, som är den särskilda utredaren för Prostitutionsutredningen könshandel, följande: Inom EU finns en mer tillåtande attityd till prostitution. Det finns risk att den attityden kommer hit. Därför är det viktigt att ett förbud mot könshandel kommer till stånd nu. Vi skall visa på Sveriges annorlunda attityd. Utifrån den i dag påtagligt ökade koppleriverksamheten från våra östliga grannländer är det extra viktigt att ge Polisen de redskap som de behöver för att stävja befintlig efterfrågan. Polisen hävdar att om könshandeln vore straffbelagd, skulle spanings och utredningsverksamhet få ökad prioritet och därmed ökad status. Polisen skulle kunna ingripa på ett tidigare stadium. Mycket av den kriminalitet och det brutala våld som följer med könshandeln skulle därmed undvikas, vilket i sig skulle innebära minskat lidande för enskilda och naturligtvis stora vinster för samhället. Enskilda restauranginnehavare, fastighetsägare m.fl. skulle tvingas att bli mer observanta och därigenom medverka till att könshandeln motarbetas. Ökad spaningsverksamhet skulle enligt Polisen innebära större insyn i könshandeln och ökade möjligheter att ingripa mot koppleri och andra brott med anknytning till könshandeln. De allra flesta av köparna i könshandeln är angelägna om att deras förehavanden skall förbli fördolda. För många könsköpare skulle risken att bli upptäckt, med polisutredning och rättegång samt familjens, bekantskapskretsens och arbetskamraternas kännedom om deras förehavanden som följd, ha en stor avhållande effekt. Med detta vill jag, som sagt, yrka bifall till reservation 2, mom. 6.

Herr talman! Låt mig så här i slutet av debatten få ta kammarens tid i anspråk för att faktiskt uttrycka en mycket stor tacksamhet och glädje över det gemensamma uttalande som utskottets ledamöter har gjort i det betänkande som nu behandlas. I det arbete som jag under många år har bedrivit för barns rättigheter och för barnkonventionen tycker jag ibland att alltför mycket tid har tvingats ägnas åt sexualbrott mot barn. Många gånger när man är ute på möten tror man att man skall mötas av rop på hårdare straff eller andra krav. Men jag måste säga att under de senaste åren har den stora diskussionen bland både kvinnor och män på möten, där man har talat om dessa frågor, gällt upprördheten över att brott ibland inte rubriceras som våldtäkt och att det bortförklaras med att det minderåriga barnet inte har gjort tillräckligt mycket motstånd. Av det skälet tycker jag att det är mycket glädjande att utskottets partier och ledamöter har samlats till en gemensam skrivning som vänder sig till regeringen för en ny handläggning av dessa frågor. Beslutet kommer att mötas med stor tillfredsställelse av många, bl.a. mitt partis kvinnoförbund. Jag är övertygad om att många människor tycker att vi här tar ställning för en fråga som folkflertalet redan har tagit ställning i.

Herr talman! Det är lätt att instämma i Margareta Israelssons anförande. Jag tycker att det är trevligt att stå i talarstolen, inte därför att jag är upprörd utan därför att jag är upprymd. Det som gör mig glad och tacksam är just justitieutskottets behandling av bl.a. min motion JU:613 om sexuellt våld mot barn. Det är oerhört bra att vi nu kan se fram emot en tydlig markering av politikens syn på dessa avskyvärda brott. Sexuellt våld mot barn är naturligtvis ett av de absolut grövsta brott som en vuxen kan begå mot ett barn. Därom råder det inga delade meningar. Debatten i dag har verkligen visat att det här råder samstämmighet. Att lagstiftningen med kraft förmår att utrycka denna mening är mycket viktigt. Precis som utskottet konstaterar är ju inte nuvarande rättspraxis och definition på våldtäkt bra, nämligen "genom våld eller hot som innebär, eller för den hotade framstår som, tvingande fara". Detta är en bedömning som inte låter sig göras när det gäller barn. Utgångspunkten för lagstiftaren måste vara att en minderårig aldrig samtycker till att bli sexuellt utnyttjad. Därför är brottsrubriceringen våldtäkt en mer lämplig benämning på de allra flesta typer av sexuellt utnyttjande av minderåriga, även då det inte kan beläggas att barnet motsatt sig sexuellt utnyttjande. Jag tror att den största fördelen med en sådan förändring blir att lagstiftningen på ett mer tydligt sätt markerar avståndstagandet mot dessa handlingar och att rättsmedvetandet stärks hos allmänheten. Dessutom är det en markering för de utsatta barnen att de alltid är helt utan skuld, vare sig de har gjort motstånd eller inte. Herr talman! Jag tycker att dagens beslut i sig innebär en liten framgång för oss som har skrivit motionerna. Men det är en stor framgång för barnens rättssäkerhet.

Herr talman! Vi övergår nu till ett betänkande som behandlar ett svårt och viktigt ämne som griper in på de allra mest grundläggande frågorna. Jag skall börja med att ta upp en del synpunkter kring en reservation som finns bifogad till betänkandet. Vi kristdemokrater har under lång tid hävdat att det är viktigt med en samlad lagstiftning kring medicinsk verksamhet och forskning i livets början. Den snabba utvecklingen inom den medicinska och biologiska forskningen skapar nya förutsättningar för den medicinska verksamheten, men det ger också nya svåra och etiska problem. Regering och riksdag har under de senaste åren beslutat i ett antal delfrågor inom det medicinsktbiologiska forskningsområdet och verksamheter vid livets början. Uppsplittring med lagstiftning på ett antal delområden ger inte den samlade etiska bedömning som borde vara vägledande för forskning och metodutveckling. Det är lätt att helhetsperspektivet förloras. Vi kristdemokrater anser att det är en fundamental uppgift för samhället att skapa "trafikregler" inom den medicinska verksamheten och forskningen vid livets början. Utgångspunkten skall, enligt vår syn, vara den syn på människan som har sin förankring i den kristna etiken. Alla människor har ett absolut, lika, unikt och okränkbart värde. Detta är oerhört viktiga ståndpunkter. Som politiker måste vi inse att vi inte är fackexperter. Däremot har vi ett ofrånkomligt ansvar att delta i debatten när det gäller etik och också att sätta ramar för verksamheten. Med anledning av det anförda yrkar jag bifall till reservationen vid mom. 9 och i övrigt till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Det är en allmänt spridd uppfattning att allt i riksdagen är stridsfrågor, men det finns också en stor värdegemenskap. Det kommer tydligt fram i det betänkande om fosterdiagnostik, abort m.m. som vi nu behandlar. Det är bra att vi har fått ett förslag som klargör vilka regler som skall gälla för fosterdiagnostik. Frågan har grundligt utretts. Området rymmer flera etiska frågeställningar. Utskottet har noga satt sig in i dessa och också haft möjlighet att diskutera med representanter för Statens medicinsk-etiska råd. Vi har därefter kunnat enas om de bedömningar som utskottet gör vad gäller propositionens förslag. Det känns som en styrka att vi gemensamt står för ett förhållningssätt i dessa frågor. Alla kan känna trygghet i att det finns ett stabilt regelverk och att utvecklingen noga skall följas upp. Herr talman! Jag skall nu säga något om det huvudsakliga innehållet. De riktlinjer som föreslås avser bl.a. tillgänglighet till och information om fosterdiagnostik och om hur icke efterfrågad information som framkommer i samband med sådana undersökningar skall hanteras. Kvinnans självständiga beslut betonas liksom att information skall ges i en omfattning och på ett sätt som blir ett stöd för kvinnan när hon skall ta ställning till om hon vill genomgå fosterdiagnostik. Stöd skall också ges till kvinnan för att hon skall kunna hantera den information som kan komma fram genom en undersökning. Det görs en skillnad i informationsinsatser i förhållande till om kvinnan tillhör riskgrupp eller ej. I normalfallet ges det en mer översiktlig information och till riskgruppen är informationen mer ingående. De som ger information behöver både etiska insikter och kunskaper om olika skador och handikapp och om hur samhället kan ge stöd. Det kan innebära att kvinnan behöver kontakt med flera personer för att få råd. Stora krav ställs på etisk medvetenhet och olika kunskaper hos personalen. Därför är utbildning och vidareutbildning mycket viktigt. Vi tar här också ställning till preimplantatorisk diagnostik, och vi är helt överens om att denna metod skall användas med mycket stor restriktivitet. Här ryms såväl etiska frågor som integritetsfrågor, och nya kunskaper kan medföra behov av nya ställningstaganden. Här har både Socialstyrelsen och Statens medicinsk-etiska råd en viktig uppgift att följa upp verksamheten. Utskottet anser också att ytterligare överväganden behövs när det gäller att ta ställning till hur fynd av mindre medicinsk tyngd skall hanteras. Vidare föreslås ett tillägg i abortlagen som innebär att alla kvinnor som begär abort obligatoriskt skall erbjudas stödsamtal innan en abort får utföras. Erbjudandet är obligatoriskt, men det är frivilligt för kvinnan. De kvinnor som genomgår abort eller avbrytande av havandeskap skall också erbjudas stödsamtal efteråt. Detta tillstyrks helt av utskottet. Förutom smärre språkliga förändringar föreslås härutöver ingen förändring i abortlagstiftningen. I den enda reservation som är fogad till betänkandet tas det upp krav från kds på en etisk ramlag. Utskottsmajoriteten har inte låtig sig övertygas, utan man avstyrker förslaget. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationen. Därutöver vill jag tacka de ledamöter i utskottet som har samarbetat inför utformningen av detta betänkande. Herr talman! Slutligen vill jag också rekommendera kammarens ledamöter att ta del av utskottets betänkande och propositionen. Här redogörs för många viktiga etiska överväganden och för den respekt för alla människors lika värde som ligger till grund för förslagen.

Herr talman! Det är inte rätt att se ekonomiskt bistånd genom socialtjänstlagen som likvärdigt med andra sätt att försörja sig. Tvärtom skall detta stöd vara ett yttersta skyddsnät som man undantagsvis tar hjälp av när inga andra möjligheter finns. Och jag tror att de allra flesta tycker att bidragssystemet skall vara utformat så att det är just de som allra mest behöver stöd som får detta, att det skall vara utformat så att det alltid lönar sig att undvika att leva på socialbidrag och så att det måste gå att ställa krav på dem som får stöd. Tyvärr är man vid tillämpning av socialtjänstlagen ofta dålig på att leva upp till detta. Å ena sidan utges socialbidrag till en stor andel av befolkningen, och ännu många fler skulle det bli om alla som var berättigade till stöd sökte detta. Som exempel kan nämnas att 50 % av alla gifta par med tre barn och 70 % av alla ensamstående med barn i dag egentligen är berättigade till bidrag. Socialnämndernas ledamöter och socialkontorens socialsekreterare upptäcker ibland att de själva har lägre disponibla medel än sina klienter. Å andra sidan klarar vi på samma gång ofta inte av att nå dem som verkligen står långt nere på samhällsskalan, uteliggare och grava missbrukare. Sedan början av 70-talet har den kommunala socialtjänsten byggts ut kraftigt. Trots detta har de sociala problemen ökat på många håll och inom skilda områden. Det här gör att vi moderater tycker att det behövs en ingående analys när det gäller metodfrågorna inom socialtjänsten. Eftersom det aldrig får vara lockande att leva på socialbidrag i stället för på andra inkomster, måste normerna i socialtjänstlagen anpassas till miniminivåerna i andra system. Av samma anledning måste vi se över reglerna om socialbidrag till hyreskostnader. Dessutom är det fullt rimligt, egentligen självklart, att det skall gå att ställa krav på motprestationer från de bidragssökande. Den socialtjänstlag som vi har i dag ger inte socialnämnderna den möjligheten. Flera kommuner, bl.a. Stockholms stad med socialdemokraterna i spetsen, har uttryckt klara önskemål om att få möjlighet att ställa krav. Socialtjänstkommitténs förslag om att införa en riksnorm för socialbidraget är helt fel väg att gå, då levnadskostnaderna skiljer sig väldigt mycket mellan olika delar av landet. Dessutom skulle en riksnorm innebära en ytterligare detaljstyrning av kommunerna. Jag skall berätta om en del annat som vi tar upp i våra reservationer. Vi vill t.ex. att de sociala myndigheterna skall ha en bättre möjlighet att stötta t.ex. familjer där barnen riskerar att råka illa ut på olika sätt. Vi vill därför återinföra den gamla 26 § barnavårdslagen, som var konstruerad som så att man stegvis satte in hjälp och krav - detta i samråd med den enskilda familjen. Detta sätt att arbeta innebär att man visar respekt för familjen och har som mål att familjen själv skall kunna förbättra sin situation, men föräldrarna blir samtidigt medvetna om att ytterligare åtgärder kan komma att vidtas om det inte blir bättre. Problemet i dag kan kanske bäst beskrivas med den berömda ketchupeffekten: först kommer inget, sedan kommer inget, sedan kommer fortfarande inget och helt plötsligt kommer allting. Då är det ofta för sent, och de plötsliga och kraftiga åtgärder som ett omhändertagande innebär är givetvis oerhört uppslitande för både barnen och föräldrarna. När det gäller vård av missbrukare är problemen delvis likartade. Här borde insatserna inriktas på dem som är i början av sitt missbruk. Missbrukarvården är i dag i alldeles för stor utsträckning inriktad på dem som har ett långt missbruk bakom sig. Givetvis är insatser desto effektivare ju tidigare de sätts in, medan vårdinsatser tyvärr sällan ger något bra resultat när det gäller grava alkoholmissbrukare. De ideella organisationerna utför ett mycket bra arbete i kampen mot drogmissbruk och i vården av missbrukare. Utvärderingar av de frivilliga insatserna på alkohol och narkotikaområdet har visat att många av dessa uppnår mycket goda resultat. De problem som finns i dag med att personer som verkligen behöver vård och rehabilitering får vänta lång tid på grund av platsbrist skulle kunna minskas genom att staten och kommunerna mer konsekvent använde sig av de enskilda organisationernas möjlighet att erbjuda vårdplatser. Inte minst när det gäller för den enskilde så personligt ingripande program som missbrukarvård är det oerhört viktigt att ha möjlighet att välja mellan olika behandlingsformer, för att finna en form som man har förtroende för. En behandlingsmodell som passar en individ kanske inte passar lika bra för en annan. Det bästa med mångfald är just att olika individers behov kan tillgodoses samtidigt. Det är därför det är så oerhört viktigt att de alternativa behandlingsformerna uppmuntras och uppvärderas. Många missbrukare lider av psykiska problem vid sidan av sitt missbruk. Som det är i dag kan det ofta vara svårt att få en bra psykiatrisk behandling för patienter på behandlingshem. Vi vill därför att det skall göras en översyn av den psykiatriska vården i anslutning till institutionsbehandling. Vi föreslår också en översyn av tvångsbefogenheterna inom LVU och LVM. Som det är i dag kan föreståndaren för ett LVU-hem få öppna och läsa post som sänds både till och från den som är intagen. Lika omfattande möjligheter finns varken i LVM-hemmen, på kriminalvårdsanstalterna eller inom den psykiatriska tvångsvården. Vi tycker att det är otillfredsställande att olika regler gäller för de olika vårdformerna och menar att möjligheten att i större utsträckning kontrollera även utgående post skulle göra det lättare att stoppa exempelvis beställningar av narkotika. Därmed skulle vi få en chans att minska förekomsten av knark inom våra behandlingshem och anstalter. Att knark över huvud taget förekommer där är fullständigt oacceptabelt. Vi moderater, herr talman, står givetvis fast vid samtliga våra reservationer, men för att spara på kammarens bristvara, dvs. tid, yrkar jag endast bifall till reservation 2.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar tar upp ett antal socialtjänstfrågor som har väckts i motioner under den allmänna motionstiden. De flesta av de här frågorna är föremål för behandling i Socialtjänstkommittén som har tillsatts av regeringen, och det finns säkert anledning att senare återkomma till många av dem. Jag tänker därför för min del begränsa mig till att nu bara ta upp några av de frågor som har väckts i anslutning till allmänna motionstiden och som finns med i detta betänkande. Enligt den nuvarande socialtjänstlagen är det formellt sett kommunerna som beslutar om socialbidragens storlek. Men vartefter som domstolarna har fått göra sin uttolkning av socialtjänstlagen, har det i praktiken blivit så att det i själva verket är domstolarna som med utgångspunkt i Socialstyrelsens rekommendationer har avgjort storleken på de kommunala socialbidragen. Det här har skapat stor irritation ute bland kommunerna, inte därför att kommunerna på något sätt vill ta mindre ansvar för de människor som behöver ekonomiskt bistånd eller stöd på olika sätt, utan mera därför att domstolarnas ständiga överkörande av kommunerna skapar svårigheter när det gäller hanteringen av frågorna. Man vet inte från den ena gången till den andra hur saker och ting skall uppfattas. Domstolarna har hela tiden flyttat fram positionerna och kommunerna har gång på gång fått bakläxa på fattade beslut. Det här är ett problem som har uppmärksammats tidigare, innan Socialtjänstkommittén tillsattes. Det var också ett av skälen till att kommittén tillsattes med uppdrag att bl.a. på denna punkt göra en översyn och föreslå eventuella förändringar. En majoritet i den här kommittén har nu kommit fram till att socialbidragsnormen bör fastställas genom lagstiftning av riksdagen och att sedan kommunerna för sin del bara har att svara för kostnaderna. Denna fråga har tagits upp i en av motionerna under den allmänna motionstiden. Motionärerna menar att det här är oacceptabelt. Det är inte rimligt att kostnaderna ligger på kommunernas ansvar medan de formella besluten om normerna för socialbidragens storlek skall avgöras av riksdagen. Det finns ingen anledning att tro att kommunala politiker skulle vara sämre skickade att ta ett socialt ansvar, och det finns heller inget som visar något i den riktningen. Jag har ofta vänt mig mot att man tror att vi som sitter här i riksdagen skulle på något sätt bättre förstå vilka behov som finns hos de människor ute i samhället som har sociala problem, ekonomiska problem eller problem på annat sätt. Det finns ingenting som säger att jag den dagen jag konverterade från kommunpolitiker till rikspolitiker plötsligt fick mycket bättre förnuft eller en mycket bättre insikt om hur saker och ting fungerar i verkligheten. Så är det inte. Därför kan vi i Centern inte acceptera det förslag som Socialtjänstkommittén har tagit fram. Vi menar helt enkelt att lagstiftningen får fastlägga vilka komponenter socialbidragsnormen skall innehålla. Rätten till bistånd bör läggas fast i lagstiftningen, men beloppens storlek måste ytterst den kommunala socialtjänsten avgöra. Därför har vi i den delen yrkat bifall till den motion där de här frågorna tas upp. En annan motion som också behandlas i det här betänkandet handlar om stödet till personer som har råkat ut för brott. Frågan om stöd till brottsoffer har vi i Centern tagit upp vid flera tillfällen. Vi menar att det i dag inte finns någon samhällsinstitution som rycker ut och hjälper människor som råkat ut för brott av olika slag. I dag är det här ett väldigt eftersatt område. Det gäller t.ex. terapi eller psykologiskt stöd som de här människorna kan behöva. Något sådant finns inte i dag. Därför tycker vi att Socialtjänsten borde vara den naturliga institutionen. Den borde få ta sig an den här uppgiften också. På samma sätt kan en person som har råkat ut för brott - t.ex. misshandel - genom domstolsbeslut få ersättning, skadestånd, för den skada eller kränkning som vederbörande utsatts för. Om den här personen samtidigt av något skäl är beroende av socialt ekonomiskt bistånd räknas dock den ersättning som han får i skadestånd bort när biståndet beräknas. Vi tycker att det är oegentligt. Skadeståndet syftar ju till att hjälpa människor så att de kan rehabilitera sig efter en händelse av nämnda slag. De skall kunna t.ex. sköta sin egen hälsa och sig själva så att de så snart som möjligt kan återgå till ett normalt liv - till arbete och normala förhållanden. Därför är det fel att räkna av från försörjningsstödet, som socialbidragen egentligen syftar till att vara. Det är ju inte fråga om ett belopp som avses gå till försörjning, utan det skall gå till rehabilitering. Det är också viktigt att vi utnyttjar de ideella organisationer som verkar inom Socialtjänstens område. Vi tycker att detta inte tillräckligt tydligt har kommit till uttryck i det som har sagts från utskottsmajoritetens sida. Jag ställer mig bakom den reservation där bl.a. detta tas upp. Slutligen, herr talman, har jag när det gäller en av de motioner som väckts här inte samma uppfattning som reservanterna. Det gäller då möjligheten att få ta del av post som skickas ut av intagna på LVM-hem. Det är så i dag att myndigheten beträffande den som är intagen på LVU-hem, dvs. den som tillhör dem som är dömda enligt lagen om vård av unga, kan ta del av post som skickas ut och även av post som kommer in till vederbörande. På det sättet kan man kontrollera att något som inte skall komma in på hemmet heller inte kommer in och att det som inte skall komma ut därifrån heller inte kommer ut. När det gäller lagen om vård av missbrukare gäller dock inte detta. I det fallet får man bara ta del av försändelser som kommer in till hemmet, inte av det som går ut. Det är viktigt att komma ihåg att den här rätten inte innebär att man får läsa post som skickas. Det tycker jag är ett väsentligt skäl för att inte ställa upp på en princip som går ut på att man skall få läsa post som går ut från LVM-hemmen. Det kräver nämligen också en lagändring så att man får läsa posten - gå igenom breven och läsa vad som är skrivet. Det är ett avsevärt ingrepp i den personliga friheten som i så fall måste vidtas. Eftersom all vård fungerar bäst om den bygger på ett ömsesidigt förtroende är vi i Centern inte beredda att ställa upp på de här tankegångarna. Jag yrkar därför i den delen bifall till propositionen. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 3 i betänkandet. Men självklart står jag bakom övriga reservationer som jag undertecknat. För tids vinnande nöjer jag mig dock med de två nämnda reservationerna.

Herr talman! Som Roland Larsson sade behandlar vi ett brett fält. Men mycket av detta är föremål för beredning i regeringskansliet. Det ligger ju inom beredningen av Socialtjänstkommitténs förslag. Därför kommer jag i mitt anförande att koncentrera mig på de motioner som vi har väckt och som täcks i det här betänkandet. Dessutom skall jag kommentera några av de reservationer som finns. Det stora blocket här gäller beroendet och missbruket av olika medel, de sammantaget största ohälsoproblemen i det här landet. I den här gruppen finns alkohol, narkotika, tobak och vissa läkemedel. De två sistnämnda grupperna behandlas i annat sammanhang. På alkoholområdet har mycket gjorts under de senaste åren. Den alkoholpolitiska kommission som förre socialministern Bengt Westerberg tillsatte har lämnat en rad förslag som nu följs upp, bl.a. genom det regeringsuppdrag som Folkhälsoinstitutet har fått och som har sin tyngdpunkt i det förebyggande arbetet. Det är bra. Men mycket mer behöver göras, inte minst när det gäller behandling och rehabilitering av människor med beroendeproblem. Inom alkoholområdet upplever, tyvärr, alltför många missbrukare en bristande samordning mellan olika behandlings och rehabiliteringsinsatser. Man bollas från den ena till den andra, och ibland faller man mellan två stolar. Det är därför som vi i Folkpartiet liberalerna anser att det grundläggande ansvaret för missbrukarvården borde ligga på kommunerna. Här skulle man i samverkan mellan socialtjänst och sjukvård bygga upp missbruksenheter med ansvar för den samlade missbrukarvården. Det är ju en vård som kräver personal med social, medicinsk och psykologisk kompetens. Vi tycker att tyngdpunkten skall ligga på öppenvården. Till de här missbruksenheterna bör knytas ett betalningsansvar för all institutionskrävande missbrukarvård. Vi anser också att en alltför stor del av missbrukarvården i dag bedrivs i institutionsform. Det har visat sig att väldigt många fler alkoholmissbrukare i dag får bra, eller t.o.m. bättre, vård i öppna former. Det är också en vård som är mera kostnadseffektiv. Därför måste en förskjutning av tyngdpunkten i vården ske, från slutna till öppna vårdformer. Också inom narkomanvården kan öppenvården vara ett bättre alternativ. I många kommuner har specialiserade öppenvårdsteam inrättats för narkotikamissbrukare. Teamens uppgift är uppsökande verksamhet, rådgivning, motivationsarbete, krisbehandling och samtalsbehandling. Vi tycker att man skall fortsätta att utveckla det arbetssättet. På några håll i landet behandlas narkotikamissbrukare, varav många är hivsmittade, med metadon i strängt kontrollerade former. Det har visat sig vara en effektiv behandlingsmetod för vissa narkotikamissbrukare, som har kunnat återföras till ett normalt liv. Vi i Folkpartiet anser också att de utvärderingar av olika slag beträffande behandlingsinsatser som Statens nämnd för bedömning av medicinsk teknologi, SBU, gjort inom det medicinska fältet har varit banbrytande. Socialstyrelsen har nu tagit initiativ till motsvarande bedömningar av metoder som används inom socialtjänsten. Vi tycker att det är väsentligt att arbetsmetoderna och behandlingsmetoderna inom missbrukarvården blir föremål för en snar utvärdering så att man kommer fram till vilka metoder som är de mest effektiva och humana. I reservationen från moderaterna, som också Roland Larsson tog upp, vill man få en ändring av LVM och LVU för att möjliggöra tidigare ingripanden när man har att göra med en person med beroendeproblem. Jag tror inte att det är ändringar i lagstiftningen vi behöver, utan bättre utbildning för personalen, bättre stöd för den personal som arbetar med de här svåra frågorna och bättre information till människor på vanliga arbetsplatser så att de har kunskap om hur man kan hjälpa en medmänniska som har missbruksproblem på ett tidigare stadium. Det här är någonting som är väldigt svårt. Det känns som att inkräkta på människors innersta att ta upp missbruksproblem. Men vi har ett ansvar för våra medmänniskor att göra det på ett så tidigt stadium som möjligt. Jag tror att det är kunskap, utbildning och stöd av resurspersoner vi behöver, snarare än lagstiftning. Jag vill också ta upp behovet av tillgång på välutbildad personal på institutionerna. De skall kunna förmedla en bra rehabilitering och vård. För invandrargrupperna gäller att personalen har kunskap om invandrarnas bakgrund och kulturella förhållanden. En hel del av bekymren i dag beror på kulturkrockar, och med kunskap tror jag att vi kan hantera det här betydligt bättre. Jag vill vidare ta upp de kvinnliga missbrukarnas situation. De har uppmärksammats allt mer under senare år. Alkoholkommissionen ägnade ett helt betänkande åt den här frågan. Men hittills har det varit alltför många ord och för lite av konkret handling när det har gällt att hjälpa de kvinnliga missbrukarna. Den nuvarande missbrukarvården är anpassad främst efter män, och information och förebyggande insatser har också utvecklats med männen som främsta målgrupp. Allt det här behöver förändras och anpassas också efter kvinnornas situation. Liksom tidigare talare vill jag understryka de ideella organisationernas betydelse i det här arbetet. Här utvecklas alternativa behandlingsformer, och det är en mångfald vi behöver i missbrukarvården. Vad som passar en person passar kanske inte en annan. Men vi behöver samtidigt utvärderingen av vad som är effektivt och vad som inte är det. Annika Jonsell, liksom Roland Larsson, tog upp detta med detaljstyrning av socialbidragen. Jag tycker inte att Socialtjänstkommittén har kommit med något sådant förslag. Man har gjort en bättre precisering av vad det är som skall täckas av de här bidragen, och man har sagt att det är nödvändigt att lägga en godtagbar lägsta nivå. Jag kommer inte från den kommunala sektorn. Jag har däremot i tidigare arbeten brottats med just socialbidragen, och jag tycker att det är väldigt välkommet att man nu får en precisering av vad som skall ingå och en lägsta nivå. Slutligen vill jag ta upp problemområdet våld mot kvinnor. Vi anser att det behövs särskilda mottagningar för kvinnor och barn som utsätts för sexuella och andra övergrepp. De lokala kvinnojourerna gör här ett utmärkt arbete. Men vi tycker också att det inom den offentliga vården bör finnas resurspersoner som har speciell kompetens för att hantera de här problemen. Vi har diskuterat våldet i samhället vid åtskilliga tillfällen här i kammaren, också under det föregående avsnittet om justitieutskottets betänkande. Varje gång finner vi ett behov av mer kunskap om vad som ligger bakom och varför människor gör varandra illa. Det här är ett område där det behövs mer forskning och tvärvetenskaplig sådan. Tvärvetenskaplig forskning har haft svårt att få genomslag i de olika forskningsråden i vetenskapssamhället. Det här måste det bli en ändring på, och jag hoppas att det här blir tydligt uttryckt i den forskningspolitiska proposition som så småningom kommer. Herr talman! Folkpartiet liberalerna står bakom 4 egna reservationer och en fyrpartireservation som är fogade till betänkandet. Men för att vinna tid avstår jag från att begära votering på reservationerna. Jag hoppas att den vunna tiden i stället används för att läsa reservationerna och även protokollet från den här debatten.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som Barbro Westerholm säger att Socialtjänstkommitténs majoritetsförslag innebär att man vill sätta en statligt reglerad lägsta nivå på socialbidragen. Som förslaget föreligger innebär denna lägsta nivå i praktiken att många kommuner som i dag har lägre nivå måste höja sin nivå. Det är inte samma innehåll i den norm som föreslås av Socialtjänstkommittén som i den som Socialstyrelsen i dag tillämpar. Man har helt enkelt plockat bort vissa faktorer ur den gamla normen och satt dit vissa andra. Detta gör totalt sett att man räknar med att 100 % av basbeloppet skall vara den lägsta nivå som skall betalas ut för en ensamstående. Men det betyder i praktiken en höjning av socialbidragen. Det gäller speciellt i sådana kommuner där man kanske har ett löneläge som är relativt låg. Det kan vara en kommun där man har ett enda eller ett par företag och där man ligger på en låg lönenivå. Där kommer socialbidragen i praktiken att vara högre än vad nettoinkomsten för en arbetstagare i kommunen blir. Det är ett sätt att se på saken. Rent formellt tycker jag att det är fel att staten beslutar om storleken på ett belopp och att kommunerna skall betala. Jag vänder mig mot den delen av förslaget, att inte den som beslutar också står för kostnaderna. Det tycker jag är det principiellt mest felaktiga i förslaget. Dessutom kommer förslaget att innebära att vissa kommuner kommer att sänka sina socialbidrag, så att lägsta nivå i praktiken kommer att fungera som den nivå som tillämpas av kommunerna. Det är jag i dagens ekonomiska läge helt övertygad om.
Herr talman! Min utgångspunkt har varit att det är tydligt att en del människor som behöver socialbidrag hamnar på en för låg nivå. Jag förutsätter att man, när man bereder det här i regeringskansliet, kommer att tydligt precisera vad som skall ingå och inte ingå. Och att man, när man har bestämt sig för vad som skall ingå, också formulerar den lägsta nivån och tar hänsyn till att det kan finnas en del problem på vägen, vilket Roland Larsson tar upp. Jag är inte bekymrad över den sänkning och höjning som Roland Larsson talar om. Jag tar det mer som uttryck för att det verkligen är motiverat att förhållandena ses över.
Herr talman! Att man skall utgå från den enskildes behov är närmast en självklarhet. Hela socialtjänstlagen är ju uppbyggd på att det är det man skall göra. Jag har aldrig någonsin sett något bevis på att kommunala politiker från samma partier som är representerade här i riksdagen på något sätt skulle ta ett sämre ansvar för den enskilde än vad vi gör här. Det skulle vara ytterst beklagligt ur demokratisk synpunkt om vi här i riksdagen hade en uppfattning om vad som är välfärd och våra kolleger ute i kommunerna hade en annan. Det där tror jag inte riktigt på. Därför tycker jag att den risken är liten. Men man måste kunna se på det här problemet utifrån de lokala variationer som finns. Kostnadsläget kan vara olika i olika kommuner. Därför bör kommunernas möjlighet att bestämma över nivån vara avgörande. Däremot tycker jag att det är riktigt att själva innehållet i socialtjänstlagen regleras i lag, dvs. vilken typ av kostnader som skall täckas av socialbidragen. Det må gärna regleras i lag. Det är korrekt. Men vilket pris som skall sättas på varje faktor i de här delarna måste kunna avgöras av kommunerna. Jag tycker att det är fel att tro att vi skulle vara bättre skickade att se skillnaderna mellan olika kommuner. Det gör kommunerna bäst själva.
Herr talman! Jag tror ju att såväl riksdagspolitiker som kommunalpolitiker och landstingspolitiker har en gemensam strävan att åstadkomma bra beslut. Men när man har sett vad som hamnar i länsrätten när det gäller just socialbidragsnormen inser man att man inte alltid hamnar så rätt. Då skall alltså den enskilda människan gå igenom den rättsliga processen och få sin sak prövad med de bekymmer det innebär. Jag tycker att det är en klar vinst om man gör dessa preciseringar och förändringar i lagstiftningen. Vi får se vad som kommer fram efter beredning, remissbehandling och allt det som nu sker i regeringskansliet.

Herr talman! Socialtjänsten är ett oerhört viktigt område, kanske inte i första hand för oss som sitter här utan för människor som av något skäl hamnar i en situation där de inte klarar av sin försörjning. Då är det viktigt att denna fallskärm fungerar. Enligt vårt kristdemokratiska synsätt skall den sociala omsorgen ha människans behov av små naturliga gemenskaper som utgångspunkt. Då tänker vi naturligtvis först och främst på familjen. Socialpolitiken skall vara stödjande och stimulerande. Principen om subsidiaritet är således grunden för den kristdemokratiska socialpolitiken. Det sociala skyddsnätet vävs av människor i samverkan i olika gemenskaper och är en naturlig del i de flestas liv. I vardagslivet vävs ansvar och ömsesidigt utbyte av stöd och omvårdnad samman till ett starkt nät. Gemenskap mellan generationerna är av stor betydelse. Familjen har stor betydelse för de sociala skyddsnäten och även för samhällets funktion. När människor möter svårigheter sätts dessa skyddsnät på prov. Familj och grannar, arbetskamrater och andra närstående känner och tar ofta ansvar för att lösa vardagslivets behov av socialt stöd. Det är viktigt att vi formar en välfärdsmodell som bygger på att människor tillsammans på ett naturligt sätt kan ta ansvar för den nära omgivningen. De offentliga organen, och främst då kommunernas socialtjänst, skall ändå ha det yttersta ansvaret för att stödja dem som saknar eller tillfälligt förlorat sin förmåga till självständig försörjning eller omvårdnad. Alla skall ha möjlighet att leva ett tryggt och värdigt liv. Välfärdssystemen bör vara offensiva till sin karaktär i den meningen att de skall hjälpa individerna och deras gemenskap till en egen försörjning och omvårdnad. Herr talman! Jag vill använda mina minuter till att prata om några områden som jag anser vara oerhört viktiga inom socialtjänsten. Jag vill gärna börja med äldreomsorgen. Andelen personer över 85 år i vårt land ökar under 90-talet med nära 30 %. Detta medför stora krav på utvecklingen av både äldreomsorg och hälso och sjukvård. fr.o.m. 1992 har kommunerna genom ÄDEL-reformen ett samlat ansvar för service, omsorg och vård till äldre och handikappade. Syftet med den reformen var att kommunerna skulle få både de ekonomiska och organisatoriska förutsättningarna för att utveckla en bra omsorg för de äldres valfrihet, trygghet och integritet. Detta skall utgöra den övergripande målsättningen. Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att följa och utvärdera den här reformen. Men det är viktigt att framhålla att ÄDEL-reformen framför allt följs och utvärderas på det lokala planet. På vissa håll i landet förefaller reformen inte ha lett till avsedda förbättringar. Från andra håll dominerar tyvärr rapporterna om ännu sämre konsekvenser. Man har framför allt känt att de människor som är svårt sjuka inte har fått tillräckligt god medicinsk omvårdnad. Det är mycket viktigt att lyfta fram att även ökade kunskaper inom hälso och sjukvården finns hos den personal som arbetar inom äldrevården. Principiellt tror jag att det finns förutsättningar för att hemtjänstassistenterna kan göra en bättre helhetsbedömning av vård och omsorgsbehoven för äldre och funktionshindrade om man förutom en bred och kvalificerad social kompetens också har kunskaper och erfarenheter från hälso och sjukvården. Äldre människors ökade behov av hälso och sjukvård ingår i den uppgift som den parlamentariska kommittén HSU 2000 har att bedöma vad gäller hälso och sjukvårdens resursbehov fram till år 2000. Jag vill inte här föregripa vad den utredningen kommer fram till. Herr talman! Alkoholen har varit och är fortfarande vårt lands största sociala och medicinska problem. På många arbetsplatser, bland trafikoffer och deras anhöriga och hos barn till missbrukande föräldrar finner vi en verklighet som motiverar ett offensivt folkhälsoarbete för att nedbringa alkoholkonsumtionen. Det är också mycket angeläget att barn som själva brukar alkohol uppmärksammas. Rent fysiskt är barn inte utvecklade för att inta alkohol. Därför får de stora skador. Vi vet att langningen är omfattande i Sverige. Detta måste också tas på allvar. Föräldrar och samhälle måste på alla sätt befria barnen från alkohol. Herr talman! Vi vet också att alkohol spelar en stor roll i alla typer av våldsbrott. Det har vi diskuterat här i kammaren för bara någon vecka sedan. Undersökningar visar att 75 % av alla våldsbrott är alkoholrelaterade. Vi måste också ha klart för oss att WHO:s mål, som även Sverige ställt sig bakom, gäller att minska den totala alkoholkonsumtionen med 25 % fram till år 2000. Därför finns det anledning att påminna varandra med jämna mellanrum om denna oerhört viktiga målsättning. Herr talman! I det här betänkandet finns det många viktiga ståndpunkter som vi är helt överens om. Jag vill läsa upp en del av utskottets bedömning som gäller just missbruk: "Enligt utskottets mening är det mycket viktigt att socialnämnderna arbetar förebyggande för att motverka alkohol och narkotikamissbruk och aktivt sörjer för att den enskilde får den hjälp och det stöd som behövs i kampen mot missbruket. Detta följer redan av socialtjänstlagen. Vården av missbrukare skall så långt som möjligt ges i frivilliga former vilket samtidigt innebär en skyldighet för socialtjänsten att aktivt söka upp och motivera enskilda missbrukare för insatser." Detta är en oerhört viktig utgångspunkt. Jag vill också påminna om hur viktigt det är att man tidigt tar kontakt i de fall där det finns missbruk. Ju tidigare man får upp ögonen för problemen desto bättre förutsättningar har man att hjälpa till. Då tänker jag framför allt på de barn som har det oerhört jobbigt. Jag vill också redan här säga att de ideella organisationerna gör en fantastisk insats inom i stort sett alla områden när det gäller det förebyggande arbetet. Jag vill yrka bifall till reservation 8. När det gäller narkotikaproblematiken är det viktigt att vi försöker leva upp till målet att skapa ett narkotikafritt samhälle. Detta skall göras på alla nivåer och områden, och därvid måste vi markera vårt avståndstagande från de diskussioner som förekommer i olika länder om en attitydförändring. Vi måste med ännu större kraft motsätta oss kraven på en legalisering. Herr talman! Roland Larsson har på ett utmärkt sätt understrukit hur viktigt det är att kommunerna själva får bestämma över socialbidragen. Jag tror att en av de allra största riskerna i det politiska system som vi har i dag är att den kommunala demokratin är hotad. Vi vet att det finns oerhört kompetenta politiker ute i kommuner och landsting, och jag tror i likhet med Roland Larsson att de till fullo klarar att göra den här bedömningen. Jag vill därför också yrka bifall till reservation 3. Avslutningsvis vill jag säga att vi kristdemokrater naturligtvis står bakom alla de reservationer som vi har undertecknat men att jag på grund av kammarens tidsnöd inskränker mig till att yrka bifall till reservationerna 3 och 8.

Herr talman! Jag vill inledningsvis tillstyrka hemställan i socialutskottets betänkande 1994/95:26. Det är ett fyrtiotal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 1995 som behandlas i betänkandet. De berör olika socialtjänstfrågor, och det är, som några tidigare talare varit inne på, flera problemområden som tas upp i betänkandet. Jag vill kommentera några reservationer i betänkandet. Vad först gäller beräkning av socialbidrag och andra frågor som berör socialtjänstlagen anser vi inom utskottsmajoriteten att regeringens kommande förslag bör avvaktas innan utskottet tar några initiativ. Det pågår ett arbete i Socialtjänstkommittén och även ett remissförfarande, och vi anser att vi inte skall föregripa detta, även om det skulle vara mycket intressant att gå in på vissa av de frågeställningar som tagits upp här tidigare. Några föregående inlägg har handlat om vård av unga. Enligt socialtjänstlagen skall socialnämnden verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Nämnden skall i nära samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och det stöd som de behöver samt, om hänsynen till den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför hemmet. Annika Jonsell tog här upp den moderata motionen angående vård av unga och moderaternas förslag i linje med den tidigare barnavårdslagens stadganden om förmaning, varning och föreskrifter i vården av de unga. Dessa stadganden hade upphört att ha någon praktisk betydelse långt innan barnavårdslagen upphörde att gälla. Annika Jonsell talade här om en ketchupeffekt, men det är inte fråga om någon sådan. Enligt socialtjänstlagen skall socialnämnden i nära samarbete med hemmet sörja för barn och ungdom. Det är ju så som det går till. Man har ett samarbete med hemmet, och det är inte så att "ketchupen plötsligt kommer ut ur flaskan". Det är oerhört viktigt att vården av ungdomar och barn uppmärksammas. Det förekommer nu mycket oroande signaler om utvecklingen i vårt samhälle, vilket vi hörde om också i debatten om justitieutskottets betänkande tidigare i dag. De ungdomar som tas in till vård blir allt yngre, fler och fler är missbrukare och allt fler har också psykiska problem. Det är ett tecken på att våra barn och ungdomar inte mår bra, och det finns många skäl till det. Jag tror att den stora arbetslösheten kan vara en anledning. Många familjer har under de senaste åren haft det mycket svårt. Det behövs samordnade insatser från skolan, sociala myndigheter och polisen. Det är viktigt att vi arbetar vidare med denna fråga. Några har tagit upp frågan om vård av missbrukare. Chatrine Pålsson hänvisade till ett avsnitt i betänkandet som handlar om att socialnämnderna aktivt skall sörja för att den enskilde får den hjälp och det stöd som behövs i kampen mot missbruket. Kommunernas öppenvårdsinsatser räcker inte till för de mest utsatta missbrukargrupperna. Om de kommunala insatserna är otillräckliga finns det risk för att allt fler utvecklar så allvarliga problem att till sist bara tvångsvård återstår. Vi i utskottsmajoriteten delar regeringens och vissa motionärers inställning att det är viktigt att det råder en balans mellan de kommunala insatserna, andra frivilliga vårdformer och tvångsvården. Kvinnliga missbrukares situation har ägnats större uppmärksamhet på senare år. Enligt utskottet behövs ytterligare insatser för att förebygga missbruk hos kvinnor. Det är också viktigt att anpassa behandlingsinsatserna till de kvinnliga missbrukarnas särskilda behov. Alkoholpolitiska kommissionens betänkande bereds för närvarande, och man har där särskilt uppmärksammat kvinnliga missbrukares problem. Det är i detta sammanhang också viktigt att understryka att det finns ett fungerande samarbete mellan missbrukarvården och den psykiatriska vården. Detta har uttryckts tidigare från riksdagens sida, och vi tycker att det är angeläget att understryka det ännu en gång. Barbro Westerholm tog upp våldet mot kvinnorna, och den frågan har också diskuterats under debatten om justitieutskottets betänkande. Kvinnovåldskommittén skall ju avsluta sitt arbete under sommaren 1995. Socialstyrelsen har ett utvecklingsprojekt i fem län, som innebär att man vill få ett bättre samarbete mellan myndigheter inom rättsväsendet, socialtjänsten samt hälso och sjukvården och de frivilliga organisationerna, t.ex. kvinnojourerna. Också Folkhälsoinstitutet gör satsningar på olika områden vad avser våld mot kvinnor. En professur har inrättats på området. Ändå ökar antalet anmälningar om våld mot kvinnor. Som också framhålls i budgetpropositionen är det viktigt att arbetet på att motverka kvinnovåldet fortsätter och ytterligare förstärks. Roland Larsson tog upp frågan om kristerapi för brottsoffer. Jag vill bara påpeka att man har inrättat en brottsofferfond som har börjat arbeta och på sikt kan utvecklas till att stödja enskilda brottsoffer i större utsträckning än i dag. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på reservationerna.
Herr talman! Det är mycket bra om regeringspartiet och vi moderater har samma uppfattning och tycker att det är bra att det sker en kontinuerlig kontakt och stegvisa hjälpinsatser mellan socialtjänsten och familjer med problem. Christina Pettersson säger att denna kontakt sker redan i dag, men just för att säkerställa att så sker - det är ju så erhört viktigt - vill vi också att det skall stå så i lagen.
Herr talman! Det står faktiskt tydligt i socialtjänstlagen att det skall ske ett nära samarbete mellan hemmen och socialnämnden. Det gör det. Jag tycker inte att det kan uttryckas tydligare. Jag har själv arbetat med ungdomar, och en del av dem har haft problem. Jag vet att det sker ett nära samarbete. Det måste vara ett förtroendefullt samarbete.
Herr talman! Som jag ser det är skillnaden att det i den gamla barnavårdslagen fanns formella stationer som gav reella möjligheter att utfärda varningar och göra annat på vägen. Det gjorde att familjen förstod att det var allvar och vad som skulle hända om man inte tillsammans såg till att det blev bättre. Jag tror att det vore värdefullt om det fanns en sådan möjlighet även i dag.
Herr talman! Jag har en kommentar kring professuren mot kvinnovåld. Det räcker inte - i synnerhet inte som det är svårt att från en sådan plattform få tillräckligt med resurser för den forskning som man har idéer om att utföra. Jag tror också att forskare inom andra sektorer - medicin, social forskning osv. - måste ta sig an dessa problem. Jag hoppas därför att man har detta som ett insatsområde i nästa forskningspolitiska proposition, precis som man gjorde med äldreforskningen för ett par forskningspolitiska propositioner sedan. Det satte fart på forskningen. Den är nu spjutspetsforskning i
Herr talman! Barbro Westerholm och jag är helt överens om att det behövs stora satsningar mot kvinnovåld. Vi får avvakta Kvinnovåldskommitténs slutliga arbete.

Herr talman! Jag vill tillstyrka utskottets förslag i dess helhet och därmed yrka avslag på reservationerna. Det finns i och för sig en reservation som jag känner viss sympati för, och det är Folkpartiets reservation om våldet mot kvinnor. Det är viktiga frågor som tas upp i reservationen, men jag tycker att dessa frågor är ganska väl tillgodosedda ändå. Det framgick även av Christina Petterssons redogörelse och av replikväxlingen. Det är klart att man alltid kan alltid önska sig mer, och det är väl bra. Men man får fortsätta kampen. Man kan inte vinna allt på en gång. Det som skiljer oss åt är frågan om könsstympning osv. Jag utgår från att Kvinnovåldskommissionen även tittar på sådana frågor. För övrigt tycker jag att det är viktigt att informera invandrare som kommer till Sverige om alla lagar. Jag har fått reda på att det finns en bra praxis inom svensk sjukvård för hur man skall hantera dessa svåra frågor. Jag har fullt förtroende för att det blir bra lösningar. Jag hajade till när jag kom in i salen och fick höra Annika Jonsell. Hon uttryckte att det är lockande att leva på socialbidrag. Jag måste säga att det var länge sedan jag hörde dessa gamla fördomar. Jag har nog aldrig i mitt liv mött någon som tycker att det är roligt att leva på socialbidrag. Tvärtom undviker man det så länge det går. Jag tror att Annika Jonsell får tänka om, eller så får hon besöka några människor som är tvingade att leva på socialbidrag och prata med dem. Det har förekommit kritik mot förslaget till riksnorm. Inte bara Annika Jonsell utan även Roland Larsson uppehöll sig mycket vid det. Men förslaget har också försvarats av Barbro Westerholm, och det uppskattar jag. En bred majoritet i Socialtjänstkommittén - socialdemokrater, vänsterpartister och folkpartister - står bakom ett förslag till riksnorm. Det är inskrivet i förslaget, och det är nu ute på remiss. Vi vänsterpartister hade en motion i utskottet där vi bad riksdagen att uttala sitt stöd för en riksnorm. Vi tycker att det är en viktig fråga. Men vi har böjt oss för utskottsmajoritetens argumentering. Man menar att Socialtjänstkommitténs förslag är ute på remiss och att man skall avvakta och se vad våra duktiga kommunalpolitiker kommer fram till. Man bör ta ställning när deras remissbehandling är klar. Därför har vi dragit tillbaks vår reservation. Jag såg häromveckan i Dagens Nyheter ett uttalande från Finansdepartementet, eller rättare sagt från den nyutnämnda generaldirektören på Riksskatteverket Anitra Steen. Hon går till hård attack mot just riksnormen. Hon säger att en riksnorm för socialbidragen varken blir rättvis eller rimlig. Hon informerar om att Finansdepartementet nu skall snabbutreda hur staten skall kunna minska detaljregleringen av socialbidrag och annat. Det tycker jag är mycket märkligt. En utredning har arbetat i några år och kommit fram till ett väl genomtänkt förslag som är ute på remiss. Innan man har hunnit färdigremissbehandla förslaget kommer det helt andra tongångar från Finansdepartementets sida. Man vill påverka remissbehandlingen. Jag tycker att det är otillbörligt och vill rikta allvarlig kritik mot detta förfaringssätt. Jag tror att vi får vara rädda om riksnormen. Det är en väldigt hård press på de svagare grupperna i samhället. Det vet vi. Det är det vi har hållit på att arbeta med ända sedan denna riksdag sammankallades. Den sista uppgörelsen mellan Centern och Socialdemokraterna förbättrar inte situationen. Det blir en väldigt starkt press nedåt på de svagaste grupperna. Socialbidraget är faktiskt det sista skyddsnätet. Vi vet att den sänkta a-kassan, de sänkta barnbidragen, sjukpenningsförsämringen och föräldraförsäkringsförsämringen minskar avståndet till socialbidragen. Då kommer argumenten fram. Man vill öka respektavståndet och försämra ytterligare för dem som har det allra sämst. Momssänkningen gör inte saken bättre. Den är ett argument för att sänka basbeloppen och naturligtvis också bidragsnormerna. Även om vi inte har reserverat oss vill jag klart markera att vi står bakom förslaget om riksnorm. Vi är väldigt bekymrade över Finansdepartementets lobbyverksamhet i remissbehandlingen.
Herr talman! Stig Sandströms resonemang utgår från det resonemang som fördes av majoriteten i Socialtjänstkommittén, nämligen att om kommunpolitikerna själva får bestämma om detta kommer det att bli mycket sämre för de människor som bor i kommunen. Det resonemanget är befängt. Det finns ingenting i världen som talar för att de politiska företrädare som står människor närmast skulle ta ett sämre ansvar för dem än vad vi som sitter här i riksdagen gör. Att vi får en riksnorm är ingen som helst garanti för att den normen blir högre än vad socialbidragen är i de kommuner som i dag har de lägsta socialbidragen. Även en riksdag, beroende på hur majoriteten är sammansatt, kan naturligtvis besluta om en norm som ligger väldigt lågt. Kommunerna kommer att rätta sig efter den norm som läggs fast i riksdagen. Det sades förut i dag att många kommuner ligger under normen. Ja visst, men de ligger mycket litet under. Om man tittar närmare på statistiken ser man att det finns många kommuner som ligger under normen, men de ligger mycket litet under. Skillnaden är väldigt liten i förhållande till i dag. Resonemanget om att det blir sämre om kommunpolitiker, landstingspolitiker och liknande lokala politiska företrädare får besluta om sådant som ligger människor nära, det ställer i varje fall inte jag upp på,
Herr talman! Henrik Tikkanen sade att det är lättare att besegra de fattiga än att besegra fattigdomen. Tyvärr vet både Roland Larsson och jag att det är stor variation mellan kommunerna. Vi vet också att läget är mycket besvärligare i dag än det var för kanske tre fyra år sedan. Jag vet också att det har gått så långt att socialbidragstagare, t.ex. i mina hemtrakter, har bildat en organisation som heter Individens rätt i samhället, IRIS. Organisationen har fått många medlemmar. De har blivit tvingade att aktivera sig i pressen och andra massmedier för att ta till vara sina intressen. När ett sådant fenomen dyker upp i den svenska välfärden har det gått ganska långt. Då får man slå vakt om det skydd man har. Riksnormen kan vara ett sådant skydd.
Herr talman! Jag tycker att det är alldeles utmärkt om socialbidragstagare har slagit sig samman och bildat en organisation för att så att säga kämpa för sina rättigheter. Det finns en och annan organisation utanför det här huset som består av människor som har slagit sig samman för att protestera mot de besparingar som görs i samhället. Det har inget att göra med på vilken nivå besluten fattas utan med den verklighet vi har i ekonomin. Den ekonomiska situationen tvingar oss att spara på områden som vi för några år sedan inte skulle ha drömt om att spara på. Detta gäller alla. Det är ingenting speciellt för dem som är beroende av socialt bistånd. Jag hävdar med bestämdhet att kommunala och andra lokala politiker har precis samma sociala ansvar som våra kompisar här i riksdagen. I varje fall upplever jag det så i mitt eget parti. Jag vet inte hur det är hos Stig Sandström.
Herr talman! Det kan också vara ett sätt för regering och riksdag att smita från sitt ansvar, genom att bolla över till kommunerna. Sedan har vi ingen kontroll längre över vad som händer. Jag menar att detta är en så pass viktig och grundläggande fråga, som gäller människors rätt till försörjning. Här har vi, riksdag och regering, staten, ett särskilt ansvar. Det skall vi ta vara på.